Fru talman! Jag vill börja med att uttrycka min tillfredsställelse över att justitieministern går mot strömmen och till skillnad från sina regeringskolleger visar ett intresse för att delta i den allmänpolitiska debatten. Detta uppskattar jag och - det är jag övertygad om - även övriga riksdagsledamöter. Vi ska nu debattera frågor om trygghet. Vad är då trygghet, vad ger trygghet och vad är påverkbart genom politiska beslut? En förutsättning för trygghet är möjligheten att kunna försörja sig själv och de sina. En annan förutsättning är möjligheten att kunna påverka sitt eget liv och göra sina egna val. En tredje förutsättning är att mötas med respekt för den egna kroppen, tanken och egendomen. En fjärde förutsättning är vetskapen om att friheten för mitt land och därmed för min person inte är hotad. Tyvärr upplever många i Sverige brister i dessa förutsättningar. Alltför många i dagens Sverige saknar möjligheten att leva på sin lön. Väldigt få familjer har möjlighet att själva bestämma hur tiden ska fördelas mellan förvärvsarbete och hemarbete och likaså har få möjlighet att välja annan omsorgsform för sina barn än den kommunala barnomsorgen. Med ett försvar under avveckling får vi också räkna med att människor i framtiden inte kan känna säkerhet mot hot utifrån. Trygghetsdebatten ska emellertid inledas med en diskussion om rättstrygghet, varför jag inte vidare ska diskutera övriga trygghetsfrågor. Men jag måste tyvärr konstatera att många människor i dag inte känner trygghet mot brott eller trygghet i vetskapen att om man drabbas kommer det offentliga att reagera för offret och mot gärningsmannen. När jag började fundera över dagens debatt hade jag nyligen nåtts av budet att justitieutskottets första ordförande, Astrid Kristensson, gått bort. Astrid Kristensson har alltid varit en god förebild för mig både som kvinna och kriminalpolitiker. Det är väl känt att Astrid Kristensson fick smeknamnet "batongmormor". Många tror nog att detta namn förärades henne som skällsord på grund av hennes krav på lag och ordning. Så är inte fallet. Smeknamnet fick Astrid Kristensson av fängelsedömda, som betraktade henne som en fast men rättvis människa och som ville markera sin respekt för henne genom denna utnämning. Som sann humanist krävde Astrid Kristensson fasthet och tydlighet i kriminalpolitiken. Hade fler lyssnat på henne under 1970-talet och tagit till sig hennes tankar, då skulle Sverige i dag ha varit fridfullare och tryggare. Fru talman! I början av veckan fick jag ett brev från en ung man, Henric Carlsson i Karlskrona. Han går första året på samhällsprogrammet och gör ett projektarbete om ungdomssnatteri. Bl.a. har han gjort en enkät om snatterier bland 15-18-åringar och frågat om de tycker att det är legitimt att snatta. Enligt svaren han fått är det många av dem som snattar som tycker att det är legitimt. Deras förklaring är främst att det inte är någon som reagerar och att inget händer. Även de som åkt fast tycker inte att det gör så mycket mer än att kanske föräldrarna blir arga. Fru talman! Hur ska vi få ett tryggare samhälle om vi inte ser till att unga som visar bristande respekt för sina medmänniskor möts av en tydlig reaktion? Vi moderater har lagt fram åtskilliga förslag om ökade möjligheter att ingripa mot unga på glid och även om en skärpning av föräldrarollen. Jag undrar om justitieministern skulle vara intresserad av att vi på allvar startar en dialog om ungdomskriminalitet. Fru talman! En rättsstat förutsätter att utförda brott utreds och lagförs. För ett gott resultat krävs att vi har tillräckligt med poliser. Häromdagen kunde vi läsa om ett polisområde i Stockholmsregionen som hade fem av sjutton polistjänster besatta. Det kommer att dröja åtskilliga år innan vi har tillräckligt med utbildade poliser för att besätta ens de polistjänster som dagens snäva budget ger utrymme för. Enligt säkerhetschefen i Gävle kommun hyr kommunen in vakter från ett privat bevakningsföretag för att förebygga ungdomsbråk på helgkvällarna. Vakterna patrullerar i områden där det är extra mycket bråk. Kommunens säkerhetschef kommenterar denna åtgärd med följande: "Vi hyr deras tjänster under några kritiska timmar på fredags och lördagsnätter." Han är medveten om att vakternas uppgifter kan uppfattas som polisarbete. Men, säger han: "polisens resurser är för små. Det kan ta timmar innan de kommer till ett ställe där ungdomarna bråkar. Om de kommer alls." Även om jag är av uppfattningen att polisen inte ensam kan stå för tryggheten mot brott anser jag det oacceptabelt att polisarbete tas över av andra. Säkerhetschefens ord säger mycket om dagens kris för rättstryggheten. Vi måste få möjlighet att anställa administrativ personal och därmed avlasta våra poliser för att lösa en del av de akuta problemen och också i en snabbare takt öka antalet utbildningsplatser på polisutbildningen för att klara problemen även på sikt. Justitieministern och även statsministern har uttalat sig för en ökning av budgeten för polisen. Rimligen, om uttalandena är seriösa och inte lika ihåliga som förra vårens löften visade sig vara, har frågan bearbetats. Jag vill därför att justitieministern redovisar hur planerna ser ut. Det räcker emellertid inte med poliser för en rättssäker och framgångsrik lagföring. Det krävs t.ex. också att vittnen vågar ställa upp. Tyvärr upplever vi allt oftare att människor inte är beredda att utsätta sig för de risker de tror följer med ett vittnesmål. Det är väsentligt att vi ökar vittnens trygghet och markerar mot varje form av hot mot vittnen. Vilka åtgärder planerar justitieministern att genomföra? Jag förstår exempelvis inte varför socialdemokraterna motsätter sig det moderata förslaget om en skärpning av straffet för övergrepp i rättssak, som enligt min mening borde jämställas med mened. Kan justitieministern förklara vad som gör mened allvarligare än hot mot vittnen? Denna vecka har vi nåtts av uppgiften att det i Stockholms län ägt rum nästan ett butiksrån om dagen. En guldsmed har hittats död i sin butik i centrala Stockholm. Vid ett besök före jul i en urhandel här i Stockholm blev jag informerad om den otrygghet både ägare och anställda upplevde efter att ha drabbats av rån. Det är oacceptabelt att så många ska behöva uppleva otrygghet i sina arbeten. Med omfattande teknisk skyddsutrustning och samverkan inom handeln gör affärsmännen själva vad de kan för att skydda sin personal. Vad gör justitieministern? Fru talman! Om jag är rätt informerad har regeringen i dag beslutat att uppdra åt Domstolsverket att vidta åtgärder för sammanläggning av Jakobsbergs och Sollentuna tingsrätter. En stor del av höstens debatt på rättsväsendets område ägnades åt domstolsväsendet och dess framtida organisation. Vi är många som har efterlyst principer för utvecklingen och förändringsarbetet. En sådan plan, eller i varje fall en skrivelse, är aviserad från regeringen denna vår. Jag tycker att det är mycket egendomligt att regeringen föregriper de motioner och den debatt som rimligen blir följden av en sådan skrivelse. Det är med stor besvikelse jag noterar att justitieministern tydligen har utnyttjat sin formella rätt och inte lyssnat på riksdagen.

Fru talman! Vi har haft diskussioner tidigare om just vad som ska göras för att förebygga ungdomskriminaliteten, som Gun Hellsviks här var inne på. Som jag uppfattade Gun Hellsviks inlägg är det mest repression som gäller för att få bukt med ungdomskriminalitet. Men Gun Hellsvik nämner inte den grundläggande skillnaden i synsätt i förhållande till Miljöpartiet. Det gäller barns trygghet innan det går så långt så att de hamnar i kriminalitet. Det måste till insatser och resurser för det. Det är bl.a. fråga om tid och fler vuxna.
Fru talman! Kia Andreasson borde rimligen som ledamot i justitieutskottet veta att jag och övriga moderater år efter år har väckt omfattande motioner just om hur vi ska hantera ungdomskriminalitet. Om Kia Andreasson har läst våra motioner bör hon också ha noterat att en stor del av vår text och våra förslag bygger på frågor som ligger utanför rättsväsendet. Bl.a. talar vi om en familjepolitik där föräldrarnas roll kan stärkas. Det hoppas jag att Kia Andreasson och jag är överens om. Föräldrarna är de viktigaste i det brottsförebyggande arbetet. Vi har också pekat på skolans roll i arbetet för att skapa trygga barn. Jag är helt överens med Kia Andreasson att det finns en koppling mellan avhållsamhet från brott och trygghet. Men eftersom en minuts talartid inte räcker att beskriva det omfattande innehållet i vår motion föreslår jag att Kia Andreasson friskar upp minnet.
Fru talman! Jag vet att moderaterna i justitieutskottet bl.a. har lagt fram förslag om ungdomsfängelser. Det förslaget har inte fått stöd från Miljöpartiet eftersom den entydiga forskningen säger att fängelsestraff inte har den betydelsen när det gäller väldigt unga personer. Forskningen har också visat att det inte är så enkelt som det låter när man kommer med förslag med repressiv inriktning. Det saknas också forskning när det gäller de insatser som görs mot de unga och det resultatet man uppnår. Det är faktiskt ett outforskat område. Där behövs det mycket mer forskning innan vi kan vara säkra på att just dessa åtgärder hjälper. Det är därför det också behövs flera sorters åtgärder. Nu har vi t.ex. också gjort den skärpningen att det sociala måste gå in och beskriva vad man gör med de unga. Det är ju ett steg i riktning mot att få veta vad som egentligen är det bästa.
Fru talman! Kia Andreasson nämner inte att vi moderater var först med att plädera för medling. Kia Andreasson nämner inte heller att vi moderater var först med att plädera för familjegruppskonferenser, något som jag i dag uppfattar att merparten står bakom. När det gäller medling fick vi till slut igenom vårt förslag i riksdagen. Jag har uppfattat att Kia Andreasson och jag är överens om att det behövs frihetsberövande. Kia Andreasson har röstat för den lag som säger att unga människor som gör sig skyldiga till allvarligare brott ska kunna överlämnas till särskild ungdomsvård. Vi menar att frihetsberövandena ska kallas vid sina rätta namn. I förarbetet till förslaget om överlämnade till särskild ungdomsvård står det att vårdbehovet saknar betydelse. Vad är detta för tydliga budskap till unga människor när man ska frihetsberöva dem? Man vågar inte tala om att man frihetsberövar dem på grund av att de har skadat sina medmänniskor. I stället kallar man det för vård. Dessutom har vi sett hur det ser ut med den där vården på en del håll.

Fru talman! I dag ska vi debattera frågor om trygghet. Då är det ofrånkomligt att hela debatten kommer att hänga ihop och ha ett samband. Nu ska vi debattera rättstryggheten och rättsväsendet. Och det går inte att lyfta fram rättsväsendet och trygghetsfrågorna utan att titta på samhällsutvecklingen. Fru talman! För att människor ska kunna uppleva trygghet är det oerhört viktigt att vi politiker inte exploaterar människors rädsla. Jag upplever att under de senaste årens debatt har kriminalitet och brottslighet använts i politiska syften. Ett exempel tyckte jag att jag fick höra från talarstolen i dag också. Man skissar upp en falsk hotbild och diskuterar att ungas syn på brott skulle vara något oroväckande. Vidare säger man att brottsligheten bland unga exploderar nu och att brottsligheten hela tiden ökar. Fru talman! Ändå vet vi från statistik att brottsutvecklingen under 90-talet inte har ökat på det sätt som det påstås i den politiska debatten. Att inte våga titta på hur utvecklingen faktiskt ser ut är också ett sätt att skapa otrygghet för människor. Massmedierna exploaterar gärna de våldsbrott som förekommer. Det är sida upp och sida ned i tidningar där man använder sig att dessa grova våldsbrott för att sälja sina tidningar, och det är TV-program. På det här sättet skapar man en otrygghet hos människor. Fru talman! Med det här menar jag inte att brottsligheten inte är ett allvarligt problem. Varje ökning av brottsligheten är ett stort problem. Det är ett stort problem när vi ser att våldsbrottsligheten blir grövre. Det är någonting som vi måste ta ansvar för. Ett problem har varit att rättsväsendet, som är konservativt i hela sin uppbyggnad, är en ganska trög apparat att förändra. Den har genomgått alldeles för lite förändringar tidigare. Nu måste vi anpassa rättsväsendet till ett modernt samhälle. Vi har fått ändra polisutbildningen för att anpassa polisens yrkesroll till det nya samhället och till de behov som finns. Det har skapat stora problem inom poliskåren. Detta har skett samtidigt som man har varit tvungen att göra besparingar. Åklagarväsendet har genomgått en stor förändring och en stor omorganisation och fungerar bra i dag. Domstolsväsendet är inne i precis samma process. Vi i Vänsterpartiet vill framöver se en kontinuerlig utveckling och förändring inom rättsväsendet som hela tiden pågår för att man inte ska behöva genomgå dessa stora förändringar och processer som har skett. Fru talman! I dag när vi ska prata om trygghet i samhället ska jag lyfta upp en grupp. Det är den grupp som i dag skapar otrygghet, nämligen de kriminella, de som begår brott och kränker andra människor. Om vi ska komma någonstans i utvecklingen och om vi ska kunna skapa trygghet, måste vi också våga titta på den här gruppen och se vilken trygghet de kriminella har. Hur ser deras levnadsförhållanden ut? Det har gjorts en undersökning av fångarnas levnadsförhållanden. Där tror jag att vi kan lära oss mycket om hur vi i grund och botten ska kunna förändra detta, fru talman. Jag ska ta några exempel från utredningen. En av sju fångar saknar fullbordad utbildning. I den övriga befolkningen är det en av hundra. Före frihetsberövandet var tre av fyra fångar utan anställning. I resten av befolkningen är det tre av tio. Tre av tio fångar saknade egen bostad före frihetsberövandet jämfört med fyra av hundra i den övriga befolkningen. En av åtta fångar hade under det senaste året utsatts för våld som har krävt läkarbehandling. Detta ska ställas mot mindre än en av hundra i hela befolkningen. Den siffran säger också att mycket av brottsligheten och våldsbrottsligheten är någonting som pågår mellan de kriminella. En kriminell löper mycket större risk att bli utsatt för våld än vad befolkningen i genomsnitt gör. Fångarnas situation framstår som allvarlig när man ser alla brister och alla problem sammantagna. Om vi ska kunna skapa trygghet i samhället tror jag att det är dessa brister som vi måste möta på ett mycket tidigare stadium. Därför är det som visas i den senaste välfärdsundersökningen allvarligt. Den visar hur oerhört hårt neddragningarna drabbar. Vi vet att barn som har särskilda behov inte får dem tillgodosedda. Vi vet att barn som mår psykiskt dåligt kan få stå i väntekö i ett år. Jag tror att vi kan lära oss väldigt mycket av att studera hur våra fångar ser ut i dag. Hur ser deras levnadsförhållanden ut? Hur ser deras bakgrund ut? Om vi kan möta det och skapa trygghet på dessa områden för de barn som växer upp i dag, kommer vi att kunna minska kriminaliteten. Fru talman! Jag vill avsluta med att säga att rättsväsendet också behöver mer resurser. Vi behöver fler poliser, och vi behöver mer pengar till domstolsväsendet. Vi behöver få hela rättskedjan att fungera. Under de senaste åren har man återigen kunnat tillföra medel till rättsväsendet. Men vi står också inför ett vägval. Ska vi bara svara på de ökade problemen i samhället genom att öka resurserna till rättsväsendet och tro att det kommer att lösa problemen? Vi står inför det vägvalet. Ska vi kunna möta de trygghetsproblem som finns i samhället och skapa ökad trygghet för alla krävs det att vi har en realistisk bild av hur mycket vi kan satsa på rättsväsendet, av hur mycket vi behöver satsa på barnpsykiatrin, av hur mycket vi måste satsa på att barn som går i skolan får en fullvärdig utbildning. Vi får inte tro att trygghet enbart skapas genom mängder av poliser på gatorna. Trygghet skapas när vi får trygga människor i samhället som får växa upp under bra levnadsförhållanden och när man från samhället kan möta de människor som har problem och behov på ett bra sätt.

Fru talman! Först vill jag instämma i det sista som Alice Åström sade, att trygghet för våra barn är en förutsättning. Men då hoppas jag också att Alice Åström är överens med mig om att en förutsättning för sådan trygghet är en trygghet i familjerelationen, som förutsätter att föräldrar känner att de har rådighet över sina liv. Sedan var Alice Åström oroad över att jag redovisade den undersökning som gymnasisten Henric Carlsson i Karlskrona hade genomfört. Henric Carlsson och jag är oroade över den attityd som kom fram i undersökningen, nämligen att de som hade snattat själva tyckte att det var legitimt, att allt var i sin ordning. Jag undrar om inte Alice Åström oroar sig över att denna attityd finns och är utbredd bland just dem som gör sig skyldiga till snatteri och om inte Alice Åström är beredd att kämpa mot en sådan attityd.
Fru talman! Jag ska börja med det sista. Det är självklart inte positivt om ungdomar tycker att snatteri inte är något problem. Det är självklart att vi hela tiden måste försöka lära våra barn och unga vad som är rätt och fel. Men jag tror att det är fel att framställa det som om det i dag har skett en förändring i Sverige, som om ungdomar i dag inte tror på lag och ordning och har blivit mer kriminella eller normlösa. Jag tror att det är att ge fel bild av dagens ungdom. När vi beskriver ungdomar i dag kan det låta som om de inte tar ansvar. Jag möter väldigt många ansvarstagande unga som verkligen vet vad som är skillnaden mellan rätt och fel. När det gäller tryggheten i familjen är föräldrarna viktigast. Det är också viktigt att föräldrarna kan göra sina val. Men i de fall där det går snett för de unga är det ofta familjesituationen som är det stora problemet, och det kan man inte möta.
Fru talman! Det är inte bara jag som uttrycker oro. Jag vill påpeka att den unge mannen, Henric Carlsson, skrev till mig eftersom han själv hade blivit oroad. När de unga själva blir oroade tycker jag att det finns skäl för oss att ta det på allvar. Det glädjande är att Henric Carlsson, och naturligtvis merparten av våra unga, har denna uppfattning och reagerar mot de andra attityderna. Det om något är en garanti för att det kanske kan bli bra i framtiden - en mycket bättre garanti än att höra lite mer 68 flummig diskussion om kriminalpolitik.
Fru talman! När Gun Hellsvik själv avslutar med att säga att merparten av ungdomarna reagerar och inte har den synen skiljer det sig lite grann från den hotbild som Gun Hellsvik framförde här tidigare. När det gäller 68-flummighet måste jag säga något om högern och moderaterna, som ständigt pratar om föräldrarna och föräldrarnas ansvar. Får de välja privata dagis och privata lösningar, och satsar man på familjen, så kan det lösa de här problemen.

Det är helt andra sociala problem. Högern säger ständigt: Satsa på familjen så löser det sig! Men då lämnar vi de här barnen ensamma i familjer där de bryts ned ännu mer, och det kan aldrig vara någon lösning.
Fru talman!

Jag sade också mycket tydligt här att jag inte anser att det inte skulle vara ett bekymmer om man inte ser vad som är rätt och fel. Men jag tycker också att det är viktigt att lyfta fram att ungdomar generellt sett har mycket bra attityder. När det gäller besparingar inom kriminalvården och de satsningar som skulle behöva göras där - och det sade jag också i själva budgetdebatten - beklagar jag att vi inte har kunnat få mer pengar till kriminalvården. Det behövs göras stora satsningar, och det behövs göras mer när det gäller behandlingssidan. Men jag tycker också att det är viktigt att peka på att när vi redan i dag ser ungdomar som inte avslutar skolan, när vi ser ungar som börjar hamna snett, måste vi satsa. Vi kan inte vänta ända tills de har hamnat inom kriminalvården. Det är där vi har vägvalet och kan avgöra var vi ska satsa pengarna. Jag vill gärna satsa mer pengar på kriminalvården, men jag vill också se till att det finns pengar att satsa på kommunen och de unga som ger exakt samma signaler som när det gäller fångarnas levnadsförhållanden. Jag tänker inte vänta tills de är inom kriminalvården innan de får hjälp.
Fru talman! Jag delar definitivt den uppfattningen. Jag sitter själv i Kriminalvårdsstyrelsen och ser hur hårt besparingarna slår. Jag önskar också att det fanns mer pengar inom kriminalvården. Jag menar att vi måste satsa på de människor som finns där. Vi måste försöka göra både-och. Men jag måste ändå poängtera att vi står inför ett vägval. Om jag har 100 kr kan jag bestämma mig för att använda 90 kr av dem för att försöka lösa de problem som redan har uppstått. Men jag kanske måste lägga undan 30 kr därför att jag vet att de saker som kommer framöver också behöver resurser. Vi måste kunna satsa ute i kommunerna. Vi måste kunna se till att de barn som far illa får stöd och hjälp. Men jag hoppas också att vi till nästa budget ska kunna satsa mer pengar på kriminalvården och de människor som redan har farit illa i systemet för att försöka ge dem möjlighet att rehabiliteras och komma tillbaka i samhället.

Fru talman! Jag tänker ta upp ett mer tekniskt problem, som är väl så viktigt med tanke på allas vårt ansvar med anledning av Förintelsen. På senare tid har uppkommit en debatt om huruvida svenskar bosatta i Sverige som deltagit i Förintelsen ska kunna lagföras i Sverige i dag. Mot detta har invänts att hur allvarliga brotten än är är de preskriberade. Sverige har inte som andra västländer sett till att under löpande preskriptionstid besluta om förlängning av preskriptionstiden. Enligt allmänt vedertagna rättsprinciper, och då framför allt legalitetsprincipen, är det inte möjligt att i nuläget besluta om utökad preskription eller att preskription över huvud taget inte är möjlig. Fru talman! Allmänt sett skulle man kunna säga att krigsförbrytelser som folkmord är av en sådan brottskaraktär att de enligt naturrättsliga principer alltid kan beivras. Redan Nürnbergrättegångarna byggde på att under nazitiden lagliga handlingar blev förklarade som olagliga och straffvärda. Ett problem kan vara att Sverige efter kriget lagstiftat om brott mot folkrätten och aktivt tagit ställning till vad som ska vara straffbart och dessutom vilken preskriptionstid som ska gälla. I ett sådant läge måste det vara svårt, men inte helt omöjligt, att falla tillbaka på naturrättsliga resonemang. Fru talman! Vad man i dag under alla förhållanden kan göra är att utreda preskriptionstiden för framtida brott mot folkrätten, och då överväga att helt slopa reglerna om preskription samt att tillträda Europakonvention nr 82 av den 25 januari 1974 om ickepreskription av brott mot mänskligheten och av krigsbrott. Fru talman! Man skulle också kunna överväga en lagstiftning av innebörd att lagföring av tidigare begångna men preskriberade folkrättsbrott kan ske, men att ansvar ej kan utkrävas. Detta i syfte att bringa klarhet i vad som har skett, ett slags sanningskommission men inom ramen för det reguljära rättsväsendet. Ett dylikt förfarande finns redan i dag enligt § 37 lagen om unga lagöverträdare, vilken syftar till att i rättegång klarlägga vad den minderårige, som inte uppnått straffmyndighetsåldern, gjort sig skyldig till, s.k. bevistalan. Tack, fru talman!

Fru talman! Brottsligheten har i dagens Sverige nått en sådan nivå att den märkbart påverkar människors välfärd och livskvalitet. Många säger att de inte vågar ge sig ut efter mörkrets inbrott. Man vågar inte vittna. Man är rädd för att ens butik ska rånas. T.o.m. poliserna är rädda för den växande nazismen. De känner sig hotade. Rättsväsendet klarar inte av att bryta brottskurvan och ge människor den trygghet de har rätt att kräva. Vi måste alla hjälpas åt, och hjälpas åt att förebygga brott. Det räcker inte med bara uttalande, utan det krävs handling. De ideella insatserna i det brottsförebyggande arbetet är stora, och de fyller en stor funktion. Men det behövs också närpoliser som har på sitt ansvar att hålla ihop och driva fram det brottsförebyggande arbetet. Men det är allt färre närpoliser på dessa positioner. Hur ska detta förklaras när just det brottsförebyggande arbetet ska lyftas fram inför ordförandeskapet i EU? År 1994 infördes ju närpolisorganisationen. Den ställde vi i Centerpartiet oss bakom. Vi tror på den idén. Men den måste naturligtvis ges förutsättningar att fungera. Det måste finnas poliser på tjänsterna. Jag har vid flera tillfällen från denna talarstol påtalat situationen om brist på poliser. Nu är det värre än någonsin. Jag kan ta Skåne som exempel. Där sker det nu ytterligare en omorganisation - jag vet inte vilken i ordningen - där närpoliserna flyttas om till utryckningsenheter. Det är så på flera håll inom den skånska polisen. Närpoliserna är ju navet i den brottsförebyggande verksamheten. Det är sagt att 40 % av deras tid ska användas till just det brottsförebyggande arbetet i stor samverkan. Det finns inte poliser att få tag på säger polischeferna. Det har vi tidigare hört från de norra delarna av Sverige. Nu är det likadant över hela landet. Även de som tog beslutet att stoppa polisutbildningen under två år inser säkert att det var ett felaktigt beslut. Det är bara att konstatera. Men om man har fattat ett felaktigt beslut måste man ju rätta till det, och det tar tid. De 50 platserna till Umeå, som enligt löfte ska startas i höst, är bra. Men det är bara en liten del. Det räcker inte. Utbildningen behöver utökas på fler ställen. Vi vet alla att medelåldern är hög bland poliserna. Det tar tid att bara hinna ifatt pensionsavgångarna. Det tar också två och ett halvt år att genomföra en utbildning. Vad gör vi under tiden? Centerpartiets förslag är att anställa civila. Det finns t.ex. många inom försvaret som har en kompetens som är välbehövlig att komplettera inom polisväsendet. Låt de poliser som finns göra det som de är bra på. Låt poliserna ute på fältet själva bestämma när de ska arbeta. Poliserna måste ju finnas när medborgarna har som störst behov. Det måste finnas poliser i alla kommuner. Det måste finnas poliser som kan komma ut när invånarna ringer. Om man blivit rånad, utsatt för våld eller stöld, kan man inte bara få svaret: Vi har tyvärr ingen bil att skicka ut. Fru talman! En annan sak som jag vill lyfta fram är att det inte får vara plånboken som styr så att de kommuner som har råd att anställa ordningsvakter och installera larm kan köpa trygghet. Enligt en rapport är omsättningen för vaktbolagens verksamhet lika stor som, eller kanske större än, polisens del av budgetkakan. Man kan ställa sig frågan, som en BRÅ-forskare gjorde: Är detta en början till privatisering av rättsväsendet? Från Centerpartiets sida är vi mycket oroade över denna tendens. Fru talman! Låt oss förbättra arbetsmiljön för att behålla de poliser vi har. Att vara polis är ett utsatt yrke. Man tar stora risker. Det är ett dygnetruntarbete som sliter hårt. Vi får inte förbruka vår personal. Alltfler av offentliganställda, där vi finner många som arbetar inom rättsväsendet, får symtom som utbrändhet och stress. Det gagnar ingen. Det gäller poliser. Det gäller åklagare. I veckan kunde man läsa om en chefsåklagare som hade 80 timmars övertid i november. Det gäller domare, t.ex. i hovrätterna, som varje vecka måste använda en del av helgen till hemarbete. De behöver egentligen ha tid till eftertanke inför formandet av beslut, så att det blir beslut med kvalitet. Det är det vi medborgare förväntar oss. Just nu arbetas det febrilt i Domstolsverket med besparingar på mellan 8 och 15 %. De mindre tingsrätterna har den högsta procenten och det är detsamma som att lägga ned dem och centralisera tingsrättsorganisationen. Centerpartiet vill varna för att göra om samma misstag inom Domstolsverket som man har gjort hos polis och åklagare, att säga upp civil personal. Justitieministern sade i ett interpellationssvar under tisdagen att riksdagen inte hade några invändningar mot sammanslagningen av Jakobsbergs och Sollentuna tingsrätter. Jag är förvånad över den tolkningen. Jag har i alla fall en reservation tillsammans med flera andra där vi säger att vi vill se ett helhetsförslag efter en utvärdering av de försök som pågått och ha upp beslutet på riksdagens bord innan förändringarna görs. Att ta bit för bit, som det görs nu i Domstolsverkets och regeringens regi, utan någon plan, gagnar inte verksamheten. Domartjänster kan inte sägas upp. Besparingarna görs i så fall på övrig personal. Vem ska då göra deras arbete? Domarna har inte den kompetensen och dessutom blir timpenningen hög. Fru talman! Det har påannonserats mer medel i vårbudgeten till rättsväsendet. Det tycker jag är positivt. Men vi måste se hela verksamheten mer långsiktigt för att upprätthålla rättstryggheten och ta vara på den kompetens som finns inom vårt rättsväsende. Vad ska de ekonomiska resurserna till domstolarna i t.ex. vårbudgeten användas till? Dessa borde väl vara med i helhetsarbetet för att få samverkan och långsiktighet i rättsarbetet.
Fru talman! Detta liknar en budgetdebatt, en genomgång av alla områden inom rättsväsendet. Men det skulle väl handla om trygghet. Det var väl det som var temat. Jag återkommer till rättsväsendet. Enbart mer pengar till rättsväsendet kan inte ge trygghet i samhället, även om det finns brister, som Gunnel Wallin har redovisat. I inledningen på sitt anförande pekar hon på att brotten ökar, att vi inte kan stävja dem och att ingen vågar vittna. Det är också farligt att vi politiker ger en sådan bild. Det skapar rädsla och rädsla ger inte trygga människor. Det anser jag vara mycket farligt. Vi måste som politiker nyansera oss, speciellt vi i justitieutskottet som har kunskaper. Det är inte alla brott som ökar. Vissa brott ökar och andra brott minskar. Det är inte så att människor i stor utsträckning inte vågar vittna. Det har hänt i vissa fall som tidningarna har uppmärksammat. Men jag tycker att det är farligt om vi som är politiker också skapar den rädsla som massmedierna gärna vill ge sken av.
Fru talman! Först och främst kan jag säga att just att det finns polis i varje kommun inger invånarna där trygghet. Jag talar också i min inledning om brottsförebyggande arbete. Brottsförebyggande arbete ska göras i bred samverkan, men det är polisen som har uppgiften att hålla ihop det. Man kan inte bara förlita sig på de ideella krafterna, utan det måste vara någon som håller ihop arbetet. De ideella krafterna orkar hålla på ett tag, men inte en längre tid.
Fru talman! Trygghet kan inte bara skapas av antalet poliser, utan det handlar naturligtvis om hur poliserna arbetar och vad det är viktigt att dessa poliser gör. Man kan inte prata generellt heller, för det ser väldigt olika ut i olika geografiska delar av verksamheten. Det är det jag efterlyser, att vi inte generaliserar så mycket och angriper i stort, utan att vi också selekterar informationen så att den ger en riktig bild.
Fru talman! Jag har varit på många olika ställen i landet och mött just de här farhågorna, så det är inte något specifikt för det ena eller det andra stället. Det är oro ute i verksamheten. Då måste man tala om det. Det vore fel att undanhålla detta, särskilt på den här platsen. Man måste tala om hur situationen är, beskriva den. Jag tror att man behöver arbeta förebyggande och att parterna inom rättsväsendet måste finnas som en viktig ryggrad i vår rättstrygghet.

Regeringen företräds i dag av vice statsminister Välkomna fram. Vice statsministern besvarar allmänpolitiska frågor. Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras respektive ansvarsområden inom regeringen. Ordet är omedelbart fritt.
Fru talman! Min fråga riktar sig till vice statsministern och berör ett TT-meddelande om försäljningen av Telia. Man har refererat att delar av Telia ska börja säljas ut redan i vår. Det tycker vi är bra. Försäljningssumman ska delat användas till amorteringen av statsskulden, som kostade oss 114 miljarder förra året, och också till att ta ett statligt ansvar för digital allemansrätt. Vi har likvärdiga kommunikationer när det gäller vägar, post och telefoni i Sverige. Vi måste också ha likvärdiga möjligheter för datakommunikation. En enkel ISDN-uppkoppling som är mindre än bredband kostar 2 000 kr i en stad. Jag har sett offerter på 51 000 kr, 43 000 kr och 76 000 kr för småföretag utanför städerna. Det är en ren diskriminering av landsbygden. Min fråga är: Är regeringen beredd att se till att försäljningen av Telia kommer att delvis användas till att skapa en reell digital allemansrätt?
Fru talman! Jag tror att vi ska ta en fråga i taget. Först ska vi besluta hur vi ska förfara med Telia. Det här ser regeringen som en praktisk och en taktisk fråga, kan man säga, för det handlar om stora pengar. Vi ska naturligtvis förfara med Telia så att vi får ut så mycket som möjligt av detta företag. Något beslut är alltså inte fattat om försäljning av Telia ännu. Den andra delen av frågan är att vi håller på och ser över hela området med bredband och hur vi ska ha det med IT-tekniken. Det som har kallats digital allemansrätt är en väsentlig del i detta. Vi är naturligtvis intresserade av en sådan infrastruktur att också glesbygder kan begagna sig av den nya tekniken.
Fru talman! Det kommer att betyda otroligt mycket. När man talar om pengar i det här fallet är kostnaden för avfolkningen av över 200 av landets kommuner, som det är i dag fråga om, självklart väldigt stor både för människorna som bor där och för statskassan. Den här tekniken skulle ge en möjlighet att använda distansdiagnostik inom sjukvården, distansutbildning för att skolbarnen ska kunna få läsa samma språk som i städerna. Därför blev jag ganska bestört när näringsministern tidigare talade om att det förslag som fanns gäller bredbandskommunikation med en lina in i kommunen, i stort sett till kommunkontoret, men det är någonting som marknaden redan har ordnat. Det viktiga är att man tar ett ansvar för ytterändarna i nätet. Jag tolkar vice statsministerns svar som att det finns en beredskap för att ta ansvar för att ge de här bygderna en möjlighet att själva klara sin överlevnad genom att de får tillgång till samma infrastruktur som andra.
Fru talman! Vi vet att det alltid vad gäller glesbygdsfrågor handlar om att hjälpa glesbygden med infrastruktur. Det är i väldigt hög grad hjälp till självhjälp. Den synen har vi också när vi griper oss an den nya tekniken och de möjligheter som det ger för glesbygd. Nu kommer hela det här frågesjoket att hanteras under våren. Det bereds inom Regeringskansliet. Det kommer en proposition så småningom. Vi ska då se: Vad är statens roll, vad är det offentligas roll och vad är det kommersiellas roll? Jag vill inte föregripa de ställningstaganden som ska göras senare i vår.
Fru talman! Det är en väldigt viktig signal till både företag, Norrbottens landshövding och enskilda människor att regeringen har en viljeinriktning och den förståelse för den här problematiken som svaret faktiskt ger uttryck för som jag tycker är mycket positivare formulerat än det som näringsministern tidigare givit. Därför skulle jag vilja tacka för svaret.

Fru talman! För några dagar sedan presenterade Joakim Palme och hans medarbetare någonting som kallas välfärdsbokslut för 90-talet. På en fråga från en journalist där han skulle sammanfatta det svarade han att först blev det mycket sämre, och nu har det blivit lite bättre. Det var Joakim Palmes sammanfattning. Då har jag en fråga till vice statsministern: Ser vice statsministern några möjligheter att fortsätta att göra det lite bättre utan att vi förtar oss? I så fall, vad vill vice statsministern sätta i första hand? Vad ska vi göra först om vi inte kan göra allt samtidigt, och det tror jag inte att vi kan göra?
Fru talman! Vi har fått ett väldigt bra dokument som underlag för vårt fortsatta arbete. Jag tycker att Joakim Palme fångar situationen väldigt väl, att det nu håller på att bli bättre. Det är lite bättre hittills, men med den riktningen måste vi nu se till att det blir mycket bättre för de grupper som var de som fick betala det högsta priset under saneringsåren. Vi har redan identifierat barnfamiljerna, inte minst ensamstående mödrar. Det är därför barnbidraget höjs. Precis just i dag kommer det nya barnbidraget till barnfamiljerna första gången. Barnfamiljerna kommer att vara i fokus också fortsättningsvis. Men den andra gruppen, den specialgrupp som vi har identifierat, är de pensionärer som har sämst ekonomi. Det nämnde statsministern redan i sina intervjuer under trettondagen.
Fru talman! Jag håller med vice statsministern om det. Men jag vill ta upp en sak till. Vi börjar närma oss arbetslöshetstal som vi som har hållit på med politiken något eller några decennier brukar definiera som de svenska. Det går ganska bra, men det återstår fortfarande flera hundratusen som inte får göra vad de helst av allt vill, arbeta och försörja sig själva och sina närmaste. Är inte också det ett område som vi, nu när det går lite bättre, bör satsa på för att det ska, hoppas jag, gå mycket bättre?
Fru talman! Vi vet att det som har delat grupperna och individerna väldigt mycket i fråga om för vem det har gått bättre eller sämre är arbetslösheten. I det perspektivet är det, för att återkomma till rättvisa och trygghet för den delen i samhället, viktigt att vi kan bekämpa arbetslösheten. Där måste vi konstatera att det har gått bra under flera år. Arbetslösheten har sjunkit. Det har varit väldigt viktigt att kunna konstatera det. Men den är fortfarande för stor. Vi ska göra allt vad vi kan för att det mål som vi satt upp, nämligen att vi under 2000 ska komma ned till 4 % arbetslöshet, också ska bli en realitet. Där behövs det alldeles klart ytterligare åtgärder.
Fru talman! I den parlamentariska utredningen Forskning 2000 blev alla partier överens om en ny princip för forskningspolitiken. Vi skulle inte längre ha några särskilda organ för ställföreträdarstyrd forskning, s.k. sektorsforskning, utan all statligt finansierad forskning skulle föras över till de av forskarna själva utsedda forskningsråden. Av tidningsuppgifter att döma verkar det nu som att regeringen är på väg att överge denna överenskommelse för att i stället gå in för den raka motsatsen, en nedläggning av de nuvarande forskningsråden till förmån för ett vetenskapsråd som utses av regeringen. De nuvarande forskningsråden underordnas ämnesråd. Dessutom befäster man organisationen för sektorsforskning. I en artikel under Brännpunkt i Svenska Dagbladet den 11 januari verkar den nya uppläggningen vara riggad för ett framtida utplånande av den fria forskningen. Mina frågor till statsrådet Östros blir därför: Varför körs Forskning 2000 över? Vilka nya synpunkter har tillkommit? Kräver inte detta en ny överenskommelse med övriga partier och en fördjupad ytterligare diskussion i universitets och forskningsvärlden?
Fru talman! Det är en viktig fråga som Lars Hjertén ställer. Det är synd att Lars Hjertén inte har följt med i de forskningspolitiska initiativ som har tagits under det senaste året. Regeringen lade redan i våras en proposition som var det första svaret på utredningen Forskning 2000, som Lars Hjertén nämner. Där slogs de viktiga grundprinciperna fast. Riksdagens och regeringens huvudansvar är den fria grundforskningen. Det finns många finansiärer i dag som är beredda att stötta den tillämpade, näringslivsnära forskningen. Den fria grundforskningen är riksdagens och regeringens viktiga ansvar. Vi sade också där att regeringen, vilket har bekräftats med riksdagsbeslut, tillskjuter uppemot 800 miljoner nya kronor i resurser för att stärka grundforskningen och forskarutbildningen. Det var en väldigt viktig signal till forskarvärlden. Nu ser vi över hur själva myndighetsorganisationen ska se ut, och vi har en utredning gjord av regeringens vetenskaplige rådgivare Hans Wigzell, som har föreslagit radikala förändringar. De går ut på att dels stärka grundforskningen i ett nytt vetenskapsråd, dels rensa upp i den flora av sektorsfinansieringsmyndigheter vi har i dag, för att få dem att fungera bättre, med högre kvalitet, och kunna bidra till kraftsamlingarna. Grundforskningen, den fria forskningen, är den viktigaste prioriteten.
Fru talman! Jag tackar för det här svaret. Jag kan säga att jag via utbildningsutskottet följer den här frågan mycket nära och där tar till mig all den information som vi får. Jag deltar också genom att lyssna till debatter och följa den tidningsdebatt som har förekommit nyligen. Jag vill säga att ingen förnyad kontakt har tagits med de partier som stod bakom uppgörelserna i Forskning 2000. Regeringen svänger här, om det som man kan läsa i tidningarna är riktigt, ungefär 180 grader, men utan någon form av remissbehandling. Vi i riksdagen får inte veta vad de tusentals forskarna ute på universitet och högskolor tycker, dvs. de som gör jobbet i praktiken. Risken är att byråkrater och specialintressen tar över. Man kan förstås tala med olika personer, vilket statsrådet har gjort, och låta tjänstemän på olika sekretariat i Stockholm utreda. Det kan vara aldrig så imponerande rektorer, men det är inte detsamma som att få veta hur de arbetande forskarna bedömer utvecklingen, som nu går i rakt motsatt riktning i förhållande till vad Forskning 2000 föreslog, i bred partipolitisk enighet.
Fru talman! Det är bra att Lars Hjertén följer med i forskningspolitiken. Men beskrivningen av regeringens forskningspolitik känner jag inte alls igen. Det är en mycket viktig och tydlig signal om att det är den fria grundforskningen som är riksdagens och regeringens främsta ansvar. Det är en ganska skarp skillnad mot den forskningspolitik som fördes under de år under 90-talet då bl.a. Lars Hjerténs parti var ansvarigt för forskningspolitiken. Det är den viktiga prioriteten. Forskning 2000 hade precis det budskapet. De föreslog en myndighetsorganisation, som fick mycket skarp remisskritik av en mycket bred remissomgång, både från delar av forskarsamhället och från högskoleföreträdare. Det gjorde att det fanns anledning att se över frågan igen på djupet. Forskning 2000 hade inte riktigt tittat på det här på det grundläggande sätt som behövdes. Den utredningen är nu ute på remiss och har varit föremål för diskussion på en öppen hearing, och den kommer att resultera i en reaktion från regeringen. Vi kommer att reformera forskningsfinansieringen. Dess huvudsträvan ska vara ökad satsning på grundforskning, på den fria forskningen, färre myndigheter för att förenkla forskningsfinansieringsorganisationen, att se till att vi kan upprätthålla kvalitetskraven i all den forskning som bedrivs. Att vi sätter fri grundforskning som vårt främsta ansvar innebär inte att vi kan säga att man tar undan pengar från annan typ av finansierad forskning. Jag tror inte att forskarvärlden skulle vilja ha det, och det skulle dra undan resurser från forskningspolitiken.
Fru talman! Jag skulle vilja fortsätta på Teliaspåret, som vi delvis har börjat på här i dag. Ett rykande färskt TT-telegram spekulerar i att en snar börsintroduktion och utförsäljning av Telia står för dörren. Det är enligt vår mening i Folkpartiet väldigt bra, vilket vi har argumenterat för länge. Jag skulle därför vilja fråga Mona Sahlin om de här spekulationerna är sanna eller inte.

Fru talman! Jag har inga andra kommentarer än de som vice statsminister Lena Hjelm-Wallén hade tidigare till diskussionen om Telia och en eventuell försäljning. Dessutom är jag inte helt dum. Man kanske behöver fundera över i vilka former man diskuterar eventuella försäljningar och när man meddelar det. Av omsorg om Telia tänker jag nog behålla en sund syn på hur detta ska diskuteras. Det är skattebetalarnas pengar som vi i regeringen och här i riksdagen nu har till främsta syfte att bevaka och noga vårda. Jag har ingen kommentar till eventuella tidpunkter. Inga beslut är fattade ännu.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att man ska vara aktsam om skattebetalarnas pengar, och det är det som ligger till grund för vårt agerande i den här frågan. Jag förstår om biträdande näringsminister Mona Sahlin inte vill kommentera det här mer. Låt mig bara säga att det enligt vår mening är väldigt noga och viktigt att man agerar snabbt och tydligt i den här frågan, just för att inte riskera skattebetalarnas pengar. Det har spekulerats i politikerrabatten i debatten om Telia och Telenor tidigare: Hur mycket ska man sälja ut av statens tillgångar, och hur mycket ska man bevara? Låt mig då bara skicka med att just politikerrabatten och detta att behålla ett statligt majoritetsägande vore skadligt för Sverige, för Telia och för skattebetalarna. Låt regeringen diskutera det först, men låt oss gärna se ett snabbt och konkret resultat och en proposition så snart som möjligt om en utförsäljning och börsintroduktion av Telia.

Fru talman! Jag har en fråga till jordbruksminister Margareta Winberg, och den handlar om resursen fisk, som vi ska vårda. Det finns problem i Östersjön, där många rapporter säger att bestånden av torsk, sill och skarpsill fiskas ut, de s.k. säkra bestånden. Det här är förstås ett problem, och det finns anledning att tro att det hänger ihop, eftersom torsken livnär sig rätt mycket på skarpsill. Det finns en diskussion om det ökade fisket efter skarpsill, och den diskussionen är känd. Det jag skulle vilja fråga är om jordbruksministern är beredd att medverka till att man begränsar eller sätter stopp för skarpsillfisket om det visar sig att det påverkar möjligheten att få säkra, hållbara bestånd av torsk.
Fru talman! Mitt svar på den frågan är ja. men hittills har vi inte fått fram sådana belägg. Mitt besked till bl.a. Fiskeriverket har varit att man med stor precision ska använda försiktighetsprincipen när man utarbetar riktlinjer för fisket. Det är också det som går ut till de tjänstemän som förhandlar om kvoterna för fisket i Östersjön. Jag vet att Fiskeriverket nu också tittar på den här frågan, men jag har ännu inte fått några andra besked än de tidigare.
Fru talman! Jag tycker att det var ett väldigt positivt svar, och jag tackar för det. Det finns också en diskussion om att det fiske som har skett efter skarpsill kallas industrifiske, även om det egentligen inte finns någon formell sådan benämning. Man vet att merparten av det fisket inte går till humankonsumtion utan snarare används för att tillverka fiskmjöl och andra typer av produkter. Jag ser det som positivt att jordbruksministern nu säger att det är viktigt att man tillämpar försiktighetsprincipen. Jag tolkar det så att man måste sätta stopp för det fiske som sker på ett sätt som åtminstone många biologer anser ohållbart.
Fru talman! Jag har inga andra kommentarer än de jag hade förut. När det gäller industrifisket vet jag att Fiskeriverket särskilt har ögonen på detta, i enlighet med våra diskussioner.

Fru talman! Jag kan börja med att instämma i att det är en glädjande process som vi har sett så här långt. Det tycker vi naturligtvis alla är mycket positivt. Nu får vi först se vad det blir för regering. Vi hoppas att vi kommer att fortsätta att se en stabil politisk utveckling. När det sedan gäller själva biståndet och biståndets utformning tror jag att Marianne Andersson bör återkomma till Maj-Inger Klingvall för att fortsätta den diskussionen efter det att vi har sett att den positiva utvecklingen fortsätter.

Fru talman! Naturligtvis kommer vi att reagera mycket positivt på att vi ser ett demokratiskt val och på att vi också ser en positiv utveckling. Där kommer Guinea-Bissau att kunna få allt stöd av Sverige i sitt fortsatta arbete.
Fru talman! Jag har en fråga till utrikesministern. Mänskliga rättigheter förtrampas runtom i världen dag och natt. Det är fruktansvärda saker som sker ständigt och jämt. Vi diskuterade bl.a. detta i går i den allmänpolitiska debatten. Jag skulle vilja ta upp ett särskilt fall av grovt brott mot mänskliga rättigheter. Det handlar om Dinehindianerna i amerikanska staten Arizona, som nu tvångsförflyttas från sitt ursprungsområde i Big Mountain. Detta är en rest av indianer på kanske 200 som tvångsförflyttas på grund av en kolfyndighet som regeringen är intresserad av. Nu vet jag att utrikesministern har fått lite information om detta. Jag skulle vilja höra om utrikesministern på något sätt tänker agera i denna fråga. Det är en symbolfråga. Det handlar om ursprungsfolk, bl.a.
Fru talman! Jag måste erkänna att jag inte har fått information om detta exempel. Jag återkommer gärna, men jag vill nog sätta mig in i frågan lite närmare innan jag ger något svar på frågan om ett eventuellt agerande och en uppfattning.
Fru talman! För någon vecka sedan kom en larmrapport om potatis som innehöll kadmium. Det är alldeles uppenbart att rapporten var felaktig och vilseledande. Livsmedelsverket har försökt tillrättalägga felaktigheterna i rapporten. Skadan är dock redan skedd. Potatisproducenter med stora lager av just bintjepotatis - det rör sig om 130 000 ton - har svårt att sälja dessa partier. Är jordbruksministern beredd att i positiv anda stryka under vad Livsmedelsverket sagt i frågan och därmed stärka tillrättaläggandet?
Fru talman! Om jag minns saken rätt var det t.o.m. så att det var ett företag som sålde en potatissort som konkurrerade med potatissorten bintje som gick ut med denna rapport. Det gör inte saken bättre. Det är ett väldigt fult sätt att konkurrera. Livsmedelsverket är den expertmyndighet som har att bedöma sådana här frågor och därmed också uttala sig i dem. Man har bedömt situationen, uttalat sig och konstaterat att detta inte var korrekt. Det fanns ingen sådan skada på dessa potatisar. Kan det hjälpa att jag understryker vad Livsmedelsverket har sagt gör jag gärna det.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag delar uppfattningen att det är väldigt olyckligt när ett konkurrerande företag gör ett sådant utspel. Jag är också av den uppfattningen att det är bra att Livsmedelsverket var på bettet, men det förhindrar inte, vilket jag är glad att jordbruksministern håller med om, att också statsrådet på området hjälper till dels för att tillrättalägga och styrka detta, dels för att sådana saker inte ska upprepas i framtiden.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till jordbruksminister Margareta Winberg. Det pågår en konferens i Genève som arrangeras av Economic Commission for Europe. Jag var där i måndags och tisdags med NGO-organisationerna. Vi följde upp frågor från Peking och förberedde Peking + 5 i New York, och det föreslogs också en stor kvinnokonferens år 2005. I Sverige har vi sedan tre år tillbaka en paraplyorganisation - Sams - som har arbetat med och följer upp de prioriterade områdena kvinnors livssituation och kvinnors inflytande. Det vet Margareta Winberg. Målet är att höja kvinnors status, stärka deras handlingsförmåga och få bort diskriminering av kvinnor på alla områden i samhället. Problemet som denna paraplyorganisation har är att man inte har pengar. Man har inte råd med medarbetare. Man har inget kansli. Vi förstår på kvinnoorganisationerna att de har upplevt att regeringen egentligen ville ha denna typ av samarbetsorganisation som en kontakt direkt gentemot EU. Därför undrar jag om det finns några tankar på att förbättra situationen för Sams.
Fru talman! Låt mig först säga några ord om Genève. Det är en väldigt viktig konferens - en förberedelsekonferens till det stora mötet i New York i juni - Peking + 5. Det är också mycket bra att Sams och andra har kunnat åka dit och delta i detta förberedelsearbete. Sams är nu inte en organisation som fungerar som samtalspartner visavi EU, utan den arbetar med alla frågor som rör detta område. Det är lättare att tala med en part som alla kvinnoorganisationer har talat sig samman om än att tala med alla organisationer för sig. Däremot kan regeringen inte ge ett kontinuerligt verksamhetsbidrag till en sådan paraplyorganisation. Verksamhetsbidragen ges till de enskilda organisationerna. Vi har gjort det hittills. Vi funderar nu på hur det ska gå till i fortsättningen. Min uppfattning är att det inför vårt ordförandeskap i EU, där jämställdhetsfrågorna kommer att vara viktiga och betydelsefulla, är väldigt viktigt att Sams kan spela en roll. Min uppfattning är att man kan få ett ekonomiskt stöd till det.
Fru talman! Jag förstår intentionen, men kvinnoorganisationer över huvud taget får väldigt lite stöd gemensamt. Reglerna är så krångliga att det inte är många kvinnoorganisationer som arbetar på det sättet i dag. Det råder en strikt ordning i regelsystemet. Man vill arbeta lite mera fritt och i nätverk. Det blir väldigt problematiskt att tigga sig fram år för år. Det är samma problem som många unga kvinnor upplever när de ska ut i arbetslivet. Vi såg i en rapport som DN har tagit upp i dag att 22 % av flickorna sju år efter grundskolan inte studerar och inte är ute i arbetslivet. Det har funnits en missuppfattning om att unga kvinnor gärna jobbar med projekt och liksom tigger sig fram. Det är det jag undrar om. Långsiktigheten är viktig.
Fru talman! Jag förstår det här. Men problemet handlar ju om vad kvinnoorganisationerna själva ska göra och vad Sams ska göra. Vem ska finansiera det ena, och vem ska finansiera det andra? Kvinnoorganisationerna och organisationer som arbetar med jämställdhet har verksamhetsbidrag. Sams har haft det från vissa särskilda medel som jag som jämställdhetsminister har hand om. Men långsiktigt måste detta få en lösning på ett annat sätt. Men, som jag sade, inför det viktiga första halvåret nästa år tror jag att Sams kan spela en roll. Sams består ju av alla dessa organisationer. Därför ser jag fram emot diskussionen om vad Sams kan göra då. Och jag är beredd att bidra ekonomiskt om det är en bra verksamhet.
Fru talman! Jag vill också ta upp Joakim Palmes utredning när det gäller välfärdsbokslutet över 90 Det är ju inte bara ensamma mammor och fattigpensionärer som har fått det sämre. Stora grupper ungdomar och invandrare och inte minst barnen har drabbats. T.ex. har dagisgruppernas storlek ökat med 30 % utan någon personalförstärkning. Vart sjätte förskolebarn finns i familjer som lever under socialbidragsnormen. En lång rad försämringar räknas upp i den här utredningen. Det gäller trygghetssystem och välfärdstjänster. Kommittén konstaterar samtidigt att det finns stora kunskapsluckor när det gäller hur de här försämringarna påverkar de drabbade och vilka konsekvenser det får för samhället. Mina frågor till Lena Hjelm-Wallén blir då: Hur kommer regeringen att följa upp den här kommitténs arbete? Och vad drar man för lärdom av kommitténs utvärdering och slutsatser?
Fru talman! Regeringen kände ett behov av att få veta hur välfärden har utvecklats under 90-talet. Det var grunden till att vi bad mycket kvalificerade forskare att gå igenom situationen. Utgångspunkten var alltså att vi saknade kunskap på många områden. Nu har vi fått kunskap. Beslutsfattandet står ju säkrare när man har ett bättre beslutsunderlag. Likväl var det lätt att inse att barnfamiljerna hade drabbats väldigt hårt. Därför har vi under flera år fokuserat barnfamiljerna som dem som ska få mer av den tillväxt som vi nu gemensamt skapar. När det gäller den här utvecklingen vill jag säga att det blev sämre fram till 1997. Sedan har det vänt. Det säger också forskarna. Det är viktigt att komma ihåg det. Det ser inte likadant ut hela tiden under 90 talet. Det var väldigt besvärligt i början. Sedan har vi med gemensamma resurser lyckats vända den utvecklingen.
Fru talman! Vi har fått väldigt mycket statistik, men det är kanske lite svårare att få fram de långsiktiga effekterna och konsekvenserna för de drabbade. Man måste fortsätta att bevaka och utvärdera hur det går för barn i större dagisgrupper och hur det går för skolbarn som inte längre har de här kringresurserna i skolan. Men på kort sikt är det naturligtvis viktigt att man gör ett vägval, t.ex. inför budgetarbetet. Är det trygghetssystemen och våra välfärdstjänster som kommer att ha högsta prioritet eller är det fortsatta skattesänkningar? Det tror jag är en väldigt viktig fråga inför kommande budgetarbete.
Fru talman! Det underlag som vi får är till för oss politiker men också för forskare och utvärderare, så att vi ska kunna se mer i detalj och veta mer när vi gör våra prioriteringar. Det är väldigt viktigt. Välfärdsprojektet fortsätter också. Det här är bara en första rapport som vi har fått. Vi gjorde faktiskt ett vägval för flera år sedan. Vi säger att vi måste satsa på kärnverksamheterna i samhället. Det är vård, skola och omsorg. Därför har vi givit kommunerna och kommunernas bidrag prioritet i budgetarbetet. Det tänker vi fortsätta med. Dessutom handlar det om transfereringar då speciella grupper är utsatta. Jag har nämnt barnfamiljer. Det handlar också om de sämst ställda pensionärerna. Man måste prioritera på det sättet. Det är klart att det är större summor. Det är det viktiga i politiken. Det är t.o.m. viktigare än den skattesänkning som vi nu är inne i som är en kompensation till löntagarna för egenavgifterna.

Fru talman! Som en kommentar till den förra frågan vill jag säga att det är bra att välfärdsbokslutet har befäst det som Unga Örnar såg redan för två år sedan. Vi frågade ut 8 200 barn om hur de hade det och kände i samhället i stort. Vi såg redan då att det var barn till ensamstående och barn med någon förälder född utomlands som kände en otrygghet, inte hade någon trygghet i skolan osv. Därför är det bra att man satsar på kommunerna. Men min fråga gäller egentligen trygghet över huvud taget, trygghet i familjen, trygghet på jobbet och trygghet i anställningen. Frågan till biträdande näringsministern gäller alla de kvinnor som länge har levt på vikariat och känt en stor otrygghet i arbetet. Kan man se att den nya lagstiftning som trädde i kraft vid årsskiftet har gett resultat när det gäller dessa kvinnor?
Fru talman! Glädjande nog kan vi se mycket bra resultat av det som Monica Green nu tar upp, nämligen den ändring i arbetsrätten som gjordes för att ge en större trygghet åt alla dessa tjejer, som det oftast handlar om, som har sprungit runt på springvikariat, timanställningar och korta vikariat. De har nu fått en rättighet att få fast anställning efter ett visst antal år. Detta berör glädjande nog nära 60 000 kvinnor. De har nu fått en möjlighet till en fast anställning. Nu på måndag går vi vidare med en överenskommelse som låg i Vårdkommissionens arbete. Staten, Kommun och Landstingsförbunden ihop med facken har nu åtagit sig att på ett år halvera deltidsarbetslösheten, så att de här kvinnorna också får en möjlighet att vara med och bidra mer i vården - som de vill - och få den arbetstid som de efterfrågar. Därmed får de en större möjlighet att försörja sig själva. Den frågeställningen är oerhört viktig. Fler fasta anställningar har blivit resultatet. Nu går vi vidare, så att det blir fler heltidsanställningar åt de kvinnor som önskar det.
Fru talman! Det låter betryggande. Det handlar just om en trygghet. Man vågar satsa mer på framtiden om man har en trygghet både i familjen och på jobbet. Om kvinnorna i vården dessutom kan leva på sin lön, vilket de kanske inte har klarat tidigare, är det ju ett framsteg. Det krävs en barnvänlig politik, eftersom barnafödandet har minskat i Sverige. Pippi Långstrump säger att man måste gå i skolan för att ha sommarlov. Kan det vara så att man vågar skaffa barn om man har en trygghet i anställningen och faktiskt har ett jobb, eftersom man då kan vara föräldraledig?
Fru talman! Det råder en viss förvirring. Jag heter inte biträdande näringsminister, utan jag är statsråd i Vi jobbar mycket med det som är en tillväxtfråga och som Monica Green nu tar upp. Många av oss lever längre och längre. Det är bra, men om det samtidigt föds allt färre barn blir försörjningsbördan väldigt skev. Då är detta en viktig tillväxtfråga och näringspolitisk fråga att ställa sig; jag tror att Monica Green är inne på rätt svar. Innebär en otrygghet i anställningen och en svårighet att kombinera förvärvsarbete med föräldraskap att många kvinnor avstår från eller skjuter upp barnafödandet? Jag är övertygad om att svaret är ja. Det här tittar vi på - det gäller både hur trygghetssystemen ser ut och hur arbetsrätten ser ut - för att verkligen garantera att tryggheten ska kännas så stark att man vågar gå in i det livslånga projekt som det är att skaffa barn och bli förälder. Därmed tror vi att tillväxtpolitiken blir starkare och att vi har lättare att klara av försörjningsbördan i framtiden. Dessa saker hänger alltså ihop.
Fru talman! Jag har en fråga till jordbruksministern. Jag har framför mig ett svar som jag fick för ett år sedan på en skriftlig fråga. Det gäller problemet med renbetning på åkermark i norra Sverige. Jag vill fråga vad som har hänt. Det utlovades i det skriftliga svaret att man under våren 1999 skulle få en rapport med förslag till åtgärder. Det kan rimligen inte vara tillfredsställande att vi inte ska kunna lösa detta problem någon gång. Jordbruksverket fick uppgiften i april 1997. Tycker jordbruksministern att det här är en tillfredsställande situation?
Fru talman! Det som Åke Sandström tar upp är en stor och oerhört kontroversiell fråga i de delarna av landet. Det visar inte minst de reaktioner på ILO utredningen som det har givits uttryck för i remissvaren och vid de informationsmöten som vi på Jordbruksdepartementet har haft runtom i Norrlands inland om ILO-utredningen. I denna lägger man fram ett antal förslag, och jag har lovat att vi ska komma fram med en proposition utifrån dessa under det här året. Vad den propositionen kommer att innehålla kan jag inte säga nu, för det håller vi på att bereda. I ILO-utredningen föreslår man bl.a. en gränsdragningskommission som så att säga ska dra ett streck, om möjligt en gång för alla, som säger var betet ska få försiggå och inte. Det finns också en hel del andra förslag, inklusive undertecknandet av ILO konventionen. Vi får alltså avvakta den propositionen. Dessutom pågår det samtal, som jag inte kan gå in närmare på, i exempelvis Härjedalen för att se om man där kan komma ifrån de mycket stora och dyra processer som man är mitt uppe i.
Fru talman! Det här är två olika saker. Det handlar delvis om skadereglering för skador som uppkommer på privat åkermark. Detta trodde vi och hade för avsikt skulle lösas genom den särskilda utredning som tillsattes av Jordbruksverket. Jag misstänker att det nu blir så att man har ILO-konventionens utredning som förevändning för att det inte ska hända någonting på det här delområdet. Är det rätt uppfattat? Nu avvaktar man alltså. Man gör ingenting åt det här problemet utan avvaktar hela den mycket svåra ILO
Fru talman! Nej, det är inte sanningen. Jag sade dels att vi arbetar med en proposition om vissa av ILO-utredningens förslag, dels att det pågår ett arbete i Härjedalen - det är begränsat till Härjedalen - för att se om man kan lösa ut de här frågorna. Det är nämligen en fråga mellan samerna och markägarna i första hand. Staten är primärt inte inblandad, men jag kan naturligtvis inte stillatigande se att man inte klarar av att lösa det. Jag försöker alltså samtalsvägen stötta det hela. Dessa samtal pågår alltså i Härjedalen, där problemen för närvarande är störst.
Fru talman! Jag har en fråga till utrikesministern. Budskapen om övergrepp, våld mot enskilda och kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran duggar fortfarande ganska tätt i nyhetsmedierna. Alltifrån dödsstraff och mord på kända och okända frihetskämpar till tortyr och långa utdömda fängelsestraff för unga tonåringar efter summariska rättegångar äger rum. Lemlästningar och barbariska medeltida straff mot män, kvinnor och ungdomar ses som naturliga inslag i rättskipningen. Utvecklingen mot vidgad yttrandefrihet och fördjupad demokrati väntar fortfarande på sitt förverkligande. Förföljelserna av intellektuella och politiskt och religiöst oliktänkande är legio. Varken den svenska riksdagen eller den svenska regeringen har stillatigande åsett detta. Men frågan är, utrikesministern, om inte regeringen skulle kunna agera med ytterligare skärpa och intensitet för att kasta ljus över dagens missförhållanden i Iran.
Fru talman! Jag kan bara instämma med Henrik Järrel: Det är en väldigt oroande situation som vi ser i Iran. Vi trodde under en period att regimen i Iran skulle röra sig mot en ökad öppenhet och en ökad demokratisering. Tyvärr har det under hösten kommit allvarliga rapporter som pekar på att reformprocessen har gått i stå och att reaktionära krafter återigen har tagit en stor del av inflytandet i Iran. Vi gör allt vad vi kan från den svenska regeringen för att agera bilateralt, direkt mot Irans regering. Jag har själv haft ett samtal med den iranske utrikesministern, i samband med FN:s generalförsamling, för att påtala hur oerhört hårt vi från svensk sida ser på de övergrepp mot mänskliga rättigheter som sker i Iran. Vi har också utnyttjat EU och kontakterna via EU för att driva på Irans regering när det gäller att förbättra de mänskliga rättigheterna.
Fru talman! Jag vet, utrikesministern, att regeringen har försökt att agera i olika sammanhang. Men frågan är om man inte på något sätt måste intensifiera ansträngningarna och försöka få det internationella samfundet att bättre svara upp mot de här kraven och önskemålen, att få med EU och Förenta nationerna på ett mera samlat agerande gentemot den här typen av regimer. Iran är ju inte den enda, gubevars, men en som sticker ut väldigt väl i medvetandet. Jag undrar bara om inte utrikesministern ser några ännu inte riktigt prövade vägar som man skulle kunna välja att vandra för att se om det inte går att intensifiera ansträngningarna.
Fru talman! När vi ser nya vägar försöker vi också omedelbart att använda dem. Vi har också försökt att genom EU agera ännu kraftigare när det gäller mänskliga rättigheter. EU har ju också prioriterat t.ex. arbetet mot dödsstraffet under det senaste året. EU har också vid ett flertal tillfällen, bl.a. med Iran, tagit upp olika aktuella exempel på hur mänskliga rättigheter förtrycks. Man har också agerat när det gäller dödsstraffet och en demokratisering i Iran. Vi har alltså försökt, och kommer naturligtvis att fortsätta, att intensifiera ansträngningarna både vad gäller Iran och vad gäller andra länder där vi ser övergrepp mot mänskliga rättigheter.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Mona I Dagens Nyheter i dag redovisas en undersökning som säger att var femte flicka som slutar skolan direkt efter nian hamnar helt utanför arbetsmarknaden. Sju år efter grundskolan uppger 22 % av de här flickorna att de varken studerar eller arbetar. Många söker inte ens jobb längre, detta trots att de säkert skulle fungera väldigt bra på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Kravet på utbildning stänger dem ute. Signaler har kommit från annat håll om att invandrarungdomar har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Den generella arbetslösheten sjunker. Men de utsatta grupperna - i många fall de mindre studiemotiverade eleverna - stängs ute från arbetslivet. Detta skapar ett utanförskap som har stor betydelse och förödande konsekvens för dessa ungdomars liv, men också för samhället i stort.
Fru talman! Jag önskar att jag nu hade några enkla och tydliga saker att meddela som löste detta problem. Det har jag inte. Däremot finns det ett antal områden som berör både vårt departement, dvs. Näringsdepartementet, och andra statsråds arbete i Regeringskansliet och som handlar om denna fråga. Även om den rapport som berördes här är ny har problemet varit känt en längre tid. Det finns grupper av ungdomar där klassfrågan är en faktor och den etniska bakgrunden en annan som förstärker deras utanförskap. Inte minst är det också en könsfråga, såsom den här rapporten visar. Bl.a. har utbildningspolitiken lagts om väldigt tydligt de senaste åren. Man måste alltid ges en chans till för att få den utbildning och kompetens som krävs för att komma in på arbetsmarknaden. Också om man av olika skäl har misslyckats med eller hoppat av den första chansen, nämligen grundskole och gymnasieutbildningen, måste vi se till att det alltid finns en chans till. Det systemet har redan betytt mycket för många av de här grupperna, men det behöver förstärkas på olika sätt. Arbetsmarknads och diskrimineringspolitiken, två andra faktorer som berör de här grupperna, står också i fokus för det vi nu jobbar med på departementet.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Jag förstår mycket väl att detta egentligen berör två områden, både utbildning och arbetsmarknad. Mona Sahlin har inte ett heltäckande svar. Det är skönt med den öppenheten, dvs. när ministrar inte alltid redovisar att de har det enda rätta svaret. Jag skulle då gärna vilja lämna några bidrag som kanske kan vara användbara. Jag tror att vi behöver en annan sorts utbildningspolitik, såväl inom utbildningsväsendet som inom arbetsmarknadspolitiken. Det ska vara en utbildningsform som knyter näringslivet och den offentliga sektorn i stort närmare varandra. Det ska finnas en möjlighet till någon form av lärlingsutbildning såväl inom grundskola, gymnasieskola som arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Den lärlingsutbildning som finns i gymnasieskolan i dag fyller inte det syftet. Det behövs en mer praktisk inriktning redan från början. De höga teoretiska kraven finns fortfarande kvar. Det är en fälla som skapar mindre motivation att över huvud taget börja gymnasieskolan för dessa ungdomar. Det är olyckligt att utbildningsvägarna ser så ensidigt teoretiska ut i dagsläget. Vi behöver ha en större bredd på utbildningarna.
Fru talman! Utan att gå in på det konkreta exempel frågeställaren nämnde, kan jag säga att vi för diskussioner med parterna på arbetsmarknaden om vilket ansvar och vilken hjälp de kan bidra med för att öppna fler möjligheter för dessa grupper att få en chans att pröva sin kompetens på arbetsmarknaden. Då ligger det Maria Larsson nämnde nära. Men jag vill också betona att de riktigt stora lösningarna för de grupperna, ofta kvinnor, ofta med en annan etnisk bakgrund än den svenska, ligger i förändringarna i innehållet i utbildningen och arbetsmarknadspolitiken och möjligheten och rätten att bygga på och förändra den kunskap man fick när man var ung. Vi prioriterar mångfaldsarbetet på Näringsdepartementet. Vi får säkert anledning att återkomma till frågan.
Fru talman! Jag vill samtala med jordbruksministern. En av förutsättningarna för att åstadkomma en utvidgning av EU är ju en reformering, avreglering, av jordbruket. Det blir tydligt när de nya kandidatländerna ställer krav på ersättningar inom jordbruket motsvarande de som gäller för närvarande. Det förefaller mig som om lite händer just nu. Är någonting på gång från Sveriges sida när det gäller att ta ytterligare steg för reformering av jordbruket?
Fru talman! Jag är lika orolig som Harald Nordlund över detta. Det är alldeles riktigt att en förutsättning för att de nya länderna ska kunna komma med i EU är att vi kan lösa konflikten. Det är en verklig konflikt. De nuvarande pengarna, såsom de är fördelade till de nuvarande länderna, räcker inte att fördelas i lika stor utsträckning till de nya länderna. I Polen finns två miljoner bönder som alla väntar på dessa nya pengar. Den lösning när det gäller jordbrukspolitiken som förefaller vara för handen just nu är att dessa nya länder får komma in på annorlunda villkor än de nuvarande medlemsländerna.
Fru talman! Uttalanden från kandidatländernas sida tyder på att man inte kommer att acceptera att komma med på andra villkor. Det torde vara så att man måste jobba med den frågan, och man måste också jobba intensivt med att reformera och avreglera jordbruket. Kommer Sverige att använda sitt ordförandeskap på något särskilt sätt? Finns det någon särskild strategi för att inom ramen för ordförandeskapet åstadkomma resultat på området?
Fru talman! Det är alldeles riktigt att kandidatländerna förväntar sig detta och att de för dagen inte accepterar någonting annat än att komma in på lika villkor som nuvarande bönder har. Det måste bli en förhandling. Då kommer jag in på det svenska ordförandeskapet. Sannolikt kommer denna förhandling att föras under vårt ordförandeskap om ett år - åtminstone med några av länderna. Då får vi anledning att ta upp diskussionen. Det är ingen svår diskussion för Sverige. Vi har vår linje klar. Vi vill ju avreglera i betydligt större utsträckning än vad vi hittills åstadkommit. Vi har också WTO-förhandlingarna som sannolikt kommer i gång efter presidentvalet i USA. Då kommer de att sammanfalla med det svenska ordförandeskapet. Jag ser fram emot en spännande tid första halvåret 2001 både på det här området men också på andra områden, t.ex. angående vitboken om livsmedel som just har kommit ut. Vi ska besluta om ett antal nya regelverk under vår tid som ordförandeland.
Fru talman! Jag har en fråga till utbildningsminister Thomas Östros. Dagarna före jul kom det ett mycket trevligt pressmeddelande om att man skulle göra satsningar på kultur i skolan och att Malmö högskola skulle få i uppdrag att analysera hur kulturprojekt fungerar i skolor i Malmöregionen. Analysen ska sedan eventuellt ligga till grund för lärarutbildning. Vårt land är långt, och regionerna ser olika ut. Malmö är en växande region, men i norr är det en avfolkningsregion. Finns det funderingar på att utvidga projektet så att liknande uppdrag kan ges till högskolor även i norr, eller går det att utvidga Malmöprojektet att även titta på hur kulturen påverkar eleverna i norr?
Fru talman! Kulturen i skolan är naturligtvis viktig, både när det gäller den konkreta vardagen i skolan men också att den finns som en viktig del av lärarutbildningen. Det är en diskussion om hur man för fram kulturen på ett sådant sätt att den väcker kulturintresset hos våra barn. Detta projekt är ett steg. Det går naturligtvis att också i framtiden diskutera andra steg. Men det är för tidigt att säga något i dagsläget.
Fru talman! Landet är långt. Det finns mycket att jämföra. I norr finns minoritetsspråken och deras kultur som påverkar eleverna. I Malmö finns många invandrare och deras olika kulturer. Det skulle vara berikande att jämföra dessa olika landsdelar. Vi svenskar är olika från söder till norr. Det skulle vara berikande för hela projektet att titta på delar av Sverige. Även om det inte görs nu, hoppas jag att utbildningsministern har det i åtanke när det blir nya projekt. Landet är långt, och vi fungerar olika.

Fru talman! Sedan den 1 januari i år pågår det försök med sänkt moms på arbetsintensiva tjänster. Nio länder deltar, dock inte Sverige. Det kan jag ha förståelse för - sänkt moms är begränsad. Nu har det kommit en propositionsförteckning om vilka förslag som regeringen ska lägga fram för riksdagen. Där finns ingenting som antyder att regeringen kommer att lägga fram ett förslag som berör de hushållsnära tjänsterna. Ändå vet jag att biträdande näringsminister Mona Sahlin är positiv till att göra någonting. Det är mindre än ett år sedan Mona Sahlin och jag debatterade detta, och vi var ganska överens. Har regeringen pratat sig samman för att lägga fram ett förslag som berör hushållsnära tjänster i förhoppningsvis vårpropositionen?
Fru talman! Vi har haft många diskussioner om detta. Det gäller inte bara vad man tycker i sakfrågan utan också en prioritering mellan många olika skattefrågor. Jag kan inte i dag lämna något annat besked än vad jag gjorde i riksdagen i interpellationsdebatten för en tid sedan. Regeringen tittar på denna fråga, inte minst utifrån aspekten med svartarbete och möjligheterna att öka inkomsterna till staten. Frågan ska ingå i de skatteöverläggningar som ska föras med de övriga partierna i riksdagen. Därutöver har jag inga andra besked att lämna i dag.
Fru talman! Beskedet är tyvärr lite negativt. Det är ett år sedan jag fick i princip samma besked, nämligen att det inte gick att lämna något besked om det skulle komma något förra året. Så hänvisade man till de pågående skattesamtalen. Vi har inte riktigt grepp om de fortfarande pågår eller inte. Det är ju ett tag sedan partierna träffades. Nog är detta en prioriterad fråga med just de aspekter som biträdande näringsministern tog upp, bl.a. svartarbete. Samtidigt vet vi att väldigt många skulle efterfråga dessa tjänster om det bara var rimliga priser på dem. De som jobbar i den här sektorn står ju utanför hela vårt socialförsäkringssystem. De har det inte så där jättebra. Så nog är det en angelägen fråga. Jag hoppas innerligt att det är fler än biträdande näringsministern som driver denna fråga inom regeringen.
Fru talman! Vi tittar på en mängd olika frågeställningar som handlar om hur vi kan bredda arbetsmarknaden, hur vi kan få fram nya företag inom tjänstesektorn, hur vi ska komma åt svartarbetet och därigenom skapa större trygghet för fler anställda och få större inkomster till staten. Allt detta är angelägna frågor, och i det sammanhanget ingår den fråga som vi nu diskuterar om hushållsnära tjänster och skattenivån på dem. Men som konkret svar kan jag inte säga annat än att detta är ett av övervägandena som kommer att ingå i de skattesamtal som förs med de andra partierna. Sedan får vi se vad det ger.
Detta fick bli det sista inlägget i denna frågestund som därmed är avslutad. Jag tackar regeringens och kammarens ledamöter för er medverkan. Som vanligt hann vi inte med alla frågor som det fanns önskemål om att få ställa här. Tack ska ni ha!

Fru talman! Det är glädjande att den allmänpolitiska debatten också innefattar människors rätt till trygghet mot brott och därigenom även kriminalpolitiken och rättsväsendet. Kriminalpolitik och frågor om rättsväsendet är något som jag gärna diskuterar. Det må sedan ske här i riksdagens kammare, på tidningars debattsidor eller i annat sammanhang. Anledningen till det är givetvis att regeringen nu under flera år har satsat brett och ambitiöst på att utveckla samhällets förmåga att motverka och bekämpa brottsligheten. För den som betraktar jämlikhet, solidaritet och rättvisa som grundläggande värden i ett samhällsbygge är det självklart att slå vakt om ett väl fungerande rättsväsende och en lagstiftning som skapar trygghet för medborgarna. Det är i första hand inte den som har möjlighet att på andra sätt köpa sig trygghet som är beroende av samhällets insatser. Lag och rätt och institutioner med uppgift att värna rättsordningen är därför, inte minst, instrument i den utsattes tjänst. Kriminalpolitiken har därmed också sin naturliga och självklara plats i arbetet med att åstadkomma en rättvis fördelning och en grundläggande välfärd för alla. Regeringen vill skapa ett tryggare Sverige. För det krävs breda insatser i alla delar av samhället. Grunden för detta nydanande och stora arbete lades bl.a. i det nationella programmet för brottsförebyggande arbete, Allas vårt ansvar. Sedan ett par år utvecklas ett brett samarbete på lokal nivå under ledning av brottsförebyggande råd i alltfler av landets kommuner. Inom ramen för regeringens storstadssatsning har lokala utvecklingsavtal hittills slutits med fyra kommuner. Ytterligare tre kommuner tillkommer den närmaste tiden. Ett av syftena är att öka människors trygghet och trivsel. Samtliga kommuner har åtagit sig att utveckla det brottsförebyggande arbetet. I t.ex. Södertälje leder avtalet till att man antar ett program för brottsförebyggande arbete, att s.k. boendecentrum skapas i problemfyllda bostadsområden för att motverka skadegörelse och rasism. Ett familjecentrum ska inrättas för att främja barns uppväxt tillsammans med föräldrar under trygga förhållanden. Insatser görs även för att minska missbruk av olika slag. Det är goda exempel på konkreta insatser för att minska brottsligheten och öka tryggheten för människorna i en kommun. Men för att kommunernas satsningar ska leda till fortsatt stadig minskning av brottsligheten krävs även att rättsväsendet uppfyller sin centrala roll i brottsbekämpningen. Rättsväsendets övergripande mål är ju att minska brottsligheten, öka tryggheten på gator och torg samt uppfylla kraven på rättstrygghet och rättssäkerhet. När vi i regeringen gick in i den nya mandatperioden föresatte vi oss att inte bara mobilisera hela samhället i kampen mot brottsligheten utan även att modernisera och effektivisera rättsväsendet. Den föresatsen byggde på två grundläggande behov, nämligen att utveckla institutioner och dess arbetssätt, som formats i ett annat samhälle, och att sanera statens sargade finanser. Moderniseringen av rättsväsendet syftar till att forma ett rättsväsende som kan möta 2000-talets krav. Det gäller de krav som medborgarna ställer på en snabb och professionell handläggning, ett bra bemötande och tillgång till ett rättsväsende av hög kvalitet, oavsett vem man är eller var man bor. Det gäller också krav till följd av att lagstiftningen har blivit mer komplicerad att tillämpa, bl.a. som en följd av ett allt djupare europeiskt samarbete. Krav kommer också från anställda, och presumtiva anställda, i rättsväsendet som vill ha goda arbetsvillkor på en attraktiv arbetsplats. Det omfattande reformarbetet har redan burit frukt i delar av rättsväsendet, men mycket arbete återstår i andra. I polisväsendet har det problemorienterade arbetssättet lagts till grund för allt polisarbete, och närpolisorganisationen har delvis kommit på plats. Men mycket återstår innan vi ser resultat på mer än vissa platser eller vissa områden. Åklagarna arbetar nu i en ny, rationell organisation där resurserna används på ett effektivt sätt. Det har bl.a. möjliggjort omfattande satsningar på kompetensutveckling. Arbetsglädjen börjar återvända och ge synliga resultat. Särskilda organisationer har dessutom skapats för att bekämpa ekonomisk brottslighet och miljöbrott. Vi står i början av en positiv utveckling. Vid landets domstolar prövas nya arbetsformer och en ny organisation. Även om mycket återstår att göra känner jag stor tillförsikt mot bakgrund av den förändringsvilja som har etablerats. Kriminalvården har genomfört omfattande förändringar. Det handlar bl.a. om att säkerställa en tydligare kontroll, uppföljning, utvärdering och styrning av verksamheten. Det räcker inte med att skapa nya och fler behandlingsprogram. De ska också kunna ge effektivitet. Det är inte mer av kvantitet vi behöver utan mer av kvalitet. Syftet är givetvis att på så sätt utveckla och förbättra verksamheten och att bättre kunna förebygga återfall i brott. Det är givetvis så att en tid av stora reformer är smärtsam, inte minst för rättsväsendets personal. På många håll inom rättsväsendet känner anställda oro över sin arbetssituation. Men samtidigt finns i dag en medvetenhet bland personal och andra berörda om att rättsväsendet behöver reformeras. Medvetenheten har bl.a. resulterat i en febril försöksverksamhet som initierats av dem som arbetar i rättsväsendet. Nu finns alltså såväl positiva exempel att hålla fram som mental förberedelse för att gå vidare i moderniseringsarbetet. I ett sådant läge är det berättigat och nödvändigt med nya resurser. Redan i budgetpropositionen för år 2000 aviserade regeringen att den ska återkomma till riksdagen i 2000 års ekonomiska vårproposition med vilka ytterligare resurser som behövs för att fullfölja moderniseringen av rättsväsendet. De ekonomiska möjligheterna till sådana satsningar har skapats genom att regeringens arbete med att återställa balans i statens finanser varit mycket framgångsrikt. Fru talman! Som en röd tråd genom regeringens politik går insikten om att Sverige är en del i en omvärld. Regeringens politik är därför också internationellt och europeiskt inriktad. Det är min bestämda övertygelse att nationell kriminalpolitik har allt att tjäna på att kompletteras av åtgärder med hela Europa som bas. Sverige fick stort genomslag vid det särskilda EU toppmötet i Tammerfors, som bl.a. diskuterade brottsbekämpningen i Europa. Där sattes för första gången en europeisk kriminalpolitik på pränt, starkt präglad av svenska idéer och erfarenheter, inte minst när det gäller brottsförebyggande perspektiv och brottsoffers rättigheter. I stället för att skapa identiska regler i EU:s 15 medlemsländer ska broar byggas mellan de olika ländernas rättssystem genom att erkänna domar och beslut samt verkställa dem och genom att underlätta för brottsbekämpande myndigheter att samarbeta. I princip ska det vara lika lätt för en polis eller åklagare i Kalmar att samarbeta med kollegor i Borlänge som i Barcelona. EU-toppmötet innebar alltså ett genombrott för en ny dimension i det internationella rättsliga samarbetet. Det nya europeiska samarbetet öppnar således nya möjligheter att angripa grov organiserad brottslighet. Ofta har ju den svåra brottsligheten internationella inslag. Det visar erfarenheterna från t.ex. kriminella mc-gäng och högerextremister. Sedan flera år tillbaka prioriterar rättsväsendet bekämpandet av brott med inslag av antisemitism, homofobi och rasism. I årets regleringsbrev till rättsväsendets myndigheter uppdras åt dessa att höja sin kompetens när det gäller såväl brottsligheten i sig som situationen för de grupper som utsätts för brottsligheten. Även en rad förbättringar och skärpningar av lagstiftningen har regeringen tagit initiativ till. Den grova brottsligheten utvecklas och utnyttjar nya möjligheter som bl.a. ny teknik erbjuder. Det är angeläget att även rättsväsendets förmåga och möjligheter utvecklas i ännu större utsträckning. För det behövs även att det regelverk som styr myndigheternas arbete ses över. Fru talman! Internationellt sett har Sverige ett väl fungerande rättsväsende. Internationellt sett är Sverige ett relativt tryggt land att leva i. Internationella brottsofferundersökningar visar att Sverige har en låg nivå på grov brottslighet och att Sverige har den minsta andelen personer som känner sig otrygga t.ex. ute på kvällar eller i sina bostadsområden. Men i ett land som står för jämlikhet, solidaritet och rättstrygghet är det relativt sett bästa inte gott nog. Så länge det finns kvinnor och barn som lever i otrygghet i sina egna hem, så länge ungdomar bli rånade på gatan av jämnåriga, så länge mörkhyade människor eller homosexuella blir utsatta för rasistiskt våld, så länge vittnen och målsägande blir hotade av kriminella - för att bara nämna några aktuella brottsområden - är det en huvuduppgift för regeringen att oförtrutet och med kraft bekämpa brott och otrygghet i vårt land. För det krävs kunskap och sans i argumenteringen. För det krävs mod att bryta gamla vanor och strukturer. För det krävs vilja att se komplexiteten i såväl brottsligheten som det brottsbekämpande arbetet. För det krävs tydlig politisk styrning, inte minst genom att säkerställa goda resurser och ett gott resursutnyttjande.

Fru talman! Justitieministern sade avslutningsvis att det relativt sett bästa inte är gott nog. Jag ska inte ta upp tid med att diskutera om Sverige är relativt sett bäst, men det gläder mig att vi är överens om att läget i vart fall inte är gott nog. En viktig del i det brottsförebyggande arbetet, liksom i det brottsbeivrande arbetet, är närpolisverksamheten. Justitieministern antydde att utvecklingen inte har varit tillräckligt bra när det gäller denna verksamhet. Vi är alla väl medvetna om att ett viktigt skäl är att resurserna inte räcker till. De närpoliser vi har får i mycket stor utsträckning syssla med helt andra saker. Jag ställde i mitt anförande en fråga till justitieministern. Den gällde hur analysen av behoven för polisen ser ut för framtiden och hur man tänker tillgodose behoven. Något svar fick vi inte här men rimligen, eftersom det redan förra våren gavs löften, måste analysen finnas nu.
Fru talman! Antalet poliser i Sverige vid ingången av förra året var 16 429. Det är mindre än 300 färre än det antal som Gun Hellsvik i början av 90-talet slog fast att vi behövde. Jag delar inte Gun Hellsviks uppfattning. Jag tror att vi behöver fler poliser. Det är bakgrunden till utbyggnaden av utbildningen på Polishögskolan. Vi räknar med att ca 500 poliser kan utbildas under innevarande år. Nästa år blir det flera. Det blir uppemot 800-900 om två år. Hur många vi ska utbilda är beroende av kapaciteten och av hur fort vi kan bygga ut den. Under vägen bedömer vi också behovet av poliser, för det ändrar sig hela tiden. Vissa faktorer är kända för oss, t.ex. pensionsavgångar. Men i vilken utsträckning poliser väljer att t.ex. byta arbete eller vara tjänstlediga för att tjänstgöra internationellt eller i annan verksamhet som vi uppmuntrar på olika sätt vet vi inte. Det måste man göra mer kortsiktiga bedömningar av. Därför är målsättningen ett ökat intag i polisutbildning.
Fru talman! Först ska vi klara av ett missförstånd som jag har förstått att justitieministern har levt med ett bra tag. Det var faktiskt så att i den regering som avgick 1991, och i vilken justitieministern ingick, dock utan ansvar för polisen, drev man årligen kravet på att det skulle fattas beslut om antalet polistjänster. Det jag gjorde var att jag avskaffade det kravet. Dock röstade socialdemokraterna mot mitt krav på att vi inte längre skulle diktera uppifrån. Då hoppas jag att vi har klarat ut detta missförstånd. Om sedan någon har återinfört det senare så är det i vart fall inte jag. Jag har en kort fråga. Jag tackar för de kommentarer jag fick när det gäller insikten om behovet av fler poliser. Men hur tänker justitieministern lösa det akuta problemet? För vi har, det är jag övertygad om att vi är överens om, ett akut problem.
Fru talman! Beslutet om 16 700 poliser fattades i början av 90-talet. Det var väl då Gun Hellsvik var justitieminister om jag inte tar fel. När det gäller möjligheten att förstärka personella resurser hos polisen använder sig polismyndigheterna av de möjligheter som finns för att utnyttja annan typ av personal. Det handlar om civilanställd personal i olika typer av uppgifter. Det handlar om experter. Det handlar om att utveckla samarbete med beredskapspolis och fjälltjänstgörare. Man diskuterar hur man skulle kunna utnyttja militärer i organisationen. Det pågår ett intensivt arbete på Rikspolisstyrelsen för att finna olika sätt att stärka den polisiära organisationen med personell kraft av olika slag.
Fru talman! Jag skulle vilja säga att justitieministern och jag kanske är överens när det gäller hur viktigt det är med den brottsförebyggande verksamhet och brottsofferverksamhet som sker på ideell basis. Men jag har varit ute och på besök och pratat med många, och frågan är hur länge de ställer upp, hur länge de orkar. Vi måste ge någon form av morot tillbaka för att vi ska kunna behålla denna goda kraft. Det behövs också en samordnare, och där ser jag att närpolisen har en viktig uppgift att fylla. Vi måste vara rädda om det ideella arbete som bedrivs just inom det brottsförebyggande arbetet och brottsofferarbetet.
Fru talman! Jag ser också närpolisen som en mycket central aktör när det gäller det lokala brottsförebyggande arbetet eftersom det är polisen som har möjlighet att säkerställa att man har information om hur läget ser ut i det lokala samhället. Det gäller vilken typ av brott som begås, när det begås, var det begås och ibland t.o.m. av vem det begås. Den kunskapen behövs för att man ska kunna agera brottsförebyggande. Men min uppfattning är att ansvaret för att samordna samhällets insatser för att bekämpa och förebygga brottslighet måste ligga hos kommunen och dess ansvarstagare. Det får gärna ske i form av bildande av ett råd eller liknande där man samlar de ideella krafterna, näringslivets representanter, kommunens alla myndigheter och polisen för att gemensamt skapa kunskapsunderlag och besluta om det fortsatta agerandet.
Fru talman! Jag kan instämma i det, men det behöver ändå finnas något samlande som håller i gång det här. Annars trappar det av i dagens samhälle. Det måste finnas någon. Den här polisen finns inte alltid ute. Jag tog i mitt anförande ett exempel från Skåne, där man har dragit in närpolisen och använt den till utryckningsverksamhet. Där finns inte detta. Det tycker jag är otroligt oroande. På mina frågor svarar polischefen att det inte finns några poliser att få tag på. Vi måste ta närpoliserna till utryckningstjänsterna. Det tycker jag är synnerligen oroande.
Fru talman! Som Gunnel Wallin antagligen vet finns det skilda meningar i fråga om hur man ska organisera arbetet på lokal nivå i de olika delarna av polisens verksamhet. Det förs en intensiv diskussion på olika håll. Jag vill inte bestämt ta ställning till på vilket sätt man borde fördela sina resurser t.ex. när det gäller närpolisorganisationen i förhållande till någon annan organisation som i stället ska ha huvudansvaret för utryckningsverksamheten. Det här måste polismyndigheterna själva komma underfund med. Vilket är det effektivaste sättet att betjäna allmänhetens behov? Dessutom har myndigheterna i uppdrag att mot bakgrund av den kunskap vi har skaffat oss om hur man använder polisresurserna i dag säkerställa att dessa används utifrån medborgarnas behov. Det gäller både arbetstider och arbetssätt. Här pågår ett utvecklingsarbete, men vi har fortfarande lång väg kvar att gå.
Fru talman! Att Sverige är en del i omvärlden är ju ingen ny insikt, utan det har ju funnits ett samarbete före Sveriges inträde i EU. Men genom det europeiska samarbetet sker allting i en rasande fart. Bara på denna korta tid har polisen involverats både genom Europol och Schengen och åklagarna genom Eurojust. Det som skulle vara bara en början har snabbt blivit något helt annat och mer ingripande. Jag är alltså bekymrad över resurserna. Hur mycket resurser ska gå till EU-samarbetet? Eftersom det går så fort så måste det finnas tankar om detta. Jag fick i dag information om att 50 % av verksamheten inom Justitiedepartementet går till internationella aktiviteter och speciellt då till EU. Och inför ordförandeskapet ska 45 arbetsgrupper arbeta. Då är min andra fråga: Hur kommer riksdagen in i det arbetet, därför att det sker ju mycket på tjänstemannaplanet? Och eftersom det handlar om 45 arbetsgrupper är det mycket arbete som görs där.
Fru talman! Om jag har förstått Kia Andreassons fråga rätt så handlade den både om Justitiedepartementets organisation och resursanvändning när det gäller EU-arbetet men också om rättsväsendet. Och det är ju två mycket skilda saker. När det gäller Justitiedepartementet är det helt rätt att inför ordförandeskapet innebär det att vi i mycket stor utsträckning måste omprioritera våra resurser och koncentrera oss på det som Europasamarbetet och det kommande ordförandeskapet kräver. Men när det gäller rättsväsendets resursanvändning så handlar det ju om att använda resurserna på ett sådant sätt att man får ut det bästa resultatet. Vi ska ju samarbeta i Europa, t.ex. i Europol, för att effektivisera det svenska polisarbetet. Att avsätta resurser för att utnyttja det samarbetet ska ju leda till att man får ut mer för de satsade pengarna än om man avstår från det samarbetet. Det är inte fråga om en ökad kostnad, utan det är fråga om ett bättre resursutnyttjande och en större möjlighet att agera polisiärt. Och jag kan inte hålla med om att det går för fort. Jag tycker att det går för långsamt.
Fru talman! Jag tog upp exemplet med Justitiedepartementet därför att det är ett av de departement som har den högsta belastningen, och det säger ju någonting om farten på detta område. När det gäller resursanvändningen är ju en stor del att få uppmärksamhet för svenska idéer. Och det är inget fel i det. Men det finns också en konflikt i detta sammanhang, nämligen att få det svenska systemet att verkligen fungera ute på fältet i stället för att visa på idéer och lägga så mycket kraft där att det kan bli en kantring. Och det är det som jag är oroad för. Det är därför som jag ställer frågan: Hur mycket av rättsväsendets totala resurser är det egentligen möjligt att satsa på detta samarbete, och i vilken takt?
Fru talman! Jag har fortfarande svårt att se hur Kia Andreasson väver ihop dessa två frågor. En sak är ju vad vi gör i Justitiedepartementet. Och där är det ingen tvekan om att vi är tvungna att satsa mycket resurser inför ordförandeskapet. Och vi har satsat även tidigare - som kritiken gällde om jag förstod det rätt - på samarbetet inom Europa just för att föra ut våra idéer, ställa våra krav och påverka den europeiska utvecklingen i en riktning som vi tycker är riktig. Och den politiken och det sättet att agera är jag beredd att försvara. Men hur det påverkar rättsväsendet är en helt annan fråga. Det arbete som vi bedriver i Justitiedepartementet och i riksdagen är ju att utveckla möjligheterna för vårt rättsväsende att arbeta effektivare, att få ut mer av resultat än tidigare med insatta kronor när det gäller att bekämpa brott. Det är ju hela syftet med det europeiska samarbetet. Hur ska vi annars komma framåt när det gäller att bekämpa grov organiserad brottslighet som är gränsöverskridande?
Fru talman! I Stockholm är läget mycket ansträngt, för att uttrycka sig milt. Poliserna hinner inte göra det som de ska. Samtidigt är de ålagda att sitta och skriva ut protokoll och åka runt med post. Allt detta är effekten av att man för några år sedan har avskedat en stor del av den civilanställda personalen. Jag utgår från att justitieministern är överens med mig om att poliser ska göra det som de är bra på, dvs. bekämpa brottslighet och inte åka runt med post. Jag undrar därför vad justitieministern avser att göra så att man ska ha råd att anställa civil personal igen och använda poliserna där de är bäst skickade att användas.
Fru talman! När det gäller polismyndigheterna som helhet i landet ser vi att de numera är i stort sett i balans när det gäller ekonomin. Men det gäller tyvärr inte en del kommuner, och Stockholm är en av dem. Det är fortfarande ett underskott i Stockholmspolisens budget, och det är ett problem. Jag utgår ifrån att de resursförstärkningar som regering och så småningom riksdag fattar beslut om kommer att användas av Rikspolisstyrelsen på det sättet att man säkerställer att de resurser som behövs förs över till de polismyndigheter som i dag inte klarar att utveckla sin verksamhet och t.ex. säkerställa att de har den civilanställda personal som de behöver för att bäst kunna utnyttja sin polispersonal.
Fru talman! Även om jag förstår att det inte är justitieministern personligen som kommer att fördela resurserna så innebär det alltså att Stockholm kommer att få en större pott av resurserna framöver för att kunna klara sin brottsbekämpning och för att återigen kunna anställa civilpersonal, så att poliserna får göra det som de är bäst på och som vi tycks vara överens om. Jag tvivlar på att det kommer att vara så. Kommer det i vårpropositionen att anslås ytterligare resurser? Är det detta som justitieministern säger?
Fru talman! Det är inte fråga om att jag personligen fördelar några resurser. Det är t.o.m. så att det inte är regeringen som gör det, utan det är en uppgift för Rikspolisstyrelsen. Och som regeringen har uttalat i flera sammanhang, senast i budgetpropositionen i höstas, så avser den att återkomma med de förslag till resursförstärkningar som behövs för att kunna fullfölja reformarbetet inom rättsväsendet.

Fru talman! Man hör ofta, också från den här talarstolen, att det går bra för Sverige. Det går inte alls bra för alla svenskar eller för alla landsdelar. Det finns ingen överhettning i glesbygd, inte heller i landsbygd, inte i små och medelstora städer och inte heller i de flesta län. Så många som var sjätte förskolebarn lever i hushåll med inkomster under socialbidragsnormen, och många har fortfarande inte ett jobb att gå till. Det ger inte trygghet, och det ger inte framtidstro. Trygghet, vad är det för något? Trygghet handlar mycket om att ha förutsägbarhet i tillvaron, att man kan planera, att man vet vad som händer i morgon, i övermorgon, om en månad och kanske om tre månader. Men när många barnfamiljer är beroende av att regeringen fattar beslut om att betala ut barnbidragen några dagar tidigare så att barnfamiljerna kan fira en normal midsommar, då är det inte mycket till trygghet längre. Fru talman! Det är en idélös socialdemokrati som sitter vid makten, en regering som klamrar sig fast utan att man egentligen har någon idé om vad man ska använda makten till. Om socialministern vore här i dag så skulle jag fråga honom vad han egentligen vill med sin politik. Men det kanske inte bara är idéer som saknas hos socialdemokraterna utan också en vilja att tala om sin politik. Jag hoppas att det inte är så. Jag hoppas i stället att socialministern nu använder den här tiden när han inte är i kammaren och debatterar med svenska folket som vi representerar till att sitta och plita på den handikapproposition som regeringen lovade skulle överlämnas till riksdagen redan i december men som ännu inte har kommit. Den nuvarande regeringen har ju konsekvent fört en politik som särskilt drabbat de handikappade. De förslag till förbättringar som finns dras i långbänk. Ta t.ex. möjligheten för människor att få behålla personlig assistans även efter fyllda 65 år. Det har varit ständiga förskjutningar, ständigt den obotfärdiges förfall. Vilken trygghet känner de handikappade med en sådan regering? Regeringen försenar och den har långbänkar i handikappolitiken. Symtomatiskt för regeringens arbete över huvud taget är att det lilla som kommer, det kommer alltför sent. Fru talman! Under det nya årtionde som kommer ska vi, om jag har förstått Lars Engqvist rätt, återknyta till fördelningsfrågorna. Men hur resurser skapas och hur enskilda människor ska få möjlighet att växa av egen kraft talar han inte mycket om. Vilken framtidstro skapar det? Det handlar inte om att omfördela sjukvårdsköer, för att ta ett exempel, utan det handlar om att avskaffa dem och utveckla nya och bättre behandlingsmetoder. Mer bidrag och mer offentlig sektor är inte lösningen utan i stället en del av problemet. Det behövs en helt ny politik - en politik som skapar möjligheter och som ger människor större makt också över sina egna liv. Om det offentliga inte inser sin begränsning, hur ska vi då klara av de verkliga uppgifterna - att stödja dem som inte själva kan klara sin trygghet, hur mycket de än själva skulle vilja? Fru talman! Svensk sjukvårds allt överskuggande problem är de långa köerna. Det blir alltid köer när Socialdemokraterna styr och har ansvaret för sjukvården. Så var det innan den borgerliga regeringen införde vårdgarantin. Köerna avvecklades nästan helt. Men sedan när Socialdemokraterna återkom och tog bort vårdnadsgarantin kom köerna igen. Vi får inte, som jag tidigare sagt, glömma bort att bakom varje kösiffra finns det en människa. För några dagar sedan läste jag om en ung kvinna som väntade på att få en hörapparat inprovad. Hennes berättelse grep mig oerhört mycket. Den här kvinnan hade väntat i många månader och fick nu beskedet att det skulle dröja ytterligare ett helt år innan hon skulle kunna få en hörapparat; detta trots att hon hade förtur i kön. Hon har en öronsjukdom som innebär att hörseln hela tiden försämras. Det går att operera när man har den här sjukdomen men först när hörseln har försvunnit och det kan dröja upp till 20 år. Den här kvinnan hör alltså allt sämre. Hon får svårt att hänga med i samtal. Det är inte längre roligt att gå ut med kompisarna. Det sociala livet blir lidande. Men det räcker inte med det. Hon klarar inte längre av att följa med undervisningen på högskolan - hon hör inte längre vad föreläsaren säger. Göran Persson talade i går om att alla ska ha rätt att välja, tid att tänka och lust att leva. Men den här unga kvinnan har tvingats avbryta sina studier därför att hon inte kan få en enkel hörapparat inprovad - en hörapparat som gör att hon kan höra igen. Hon går nu sjukskriven trots att hon i morgon dag skulle kunna fortsätta att läsa på universitet. Hon kan inte, som Göran Persson sade i går, välja. Hon har heller inte en tjock plånbok som gör att hon kan köpa sig förbi sjukvårdsköerna. För henne finns det bara en kölapp och grusade framtidsplaner. Trots detta säger Socialdemokraterna nej. De vill inte ha någon vårdgaranti. Vi har i denna kammare upprepat och upprepat och upprepat förslag om att införa en nationell vårdgaranti men Socialdemokraterna säger nej. Förutom allt lidande är det dyrare att låta människor stå i kö än att de får vård när de behöver vård. Det är inte vården som kostar mest utan icke-vården. Socialdemokraterna säger inte bara nej till en nationell vårdgaranti. Nu ska de också lagstifta mot sjukvård. I morgon ska nämligen Socialdemokraternas partistyrelse - det är uppenbarligen de som styr, inte Sveriges riksdag - fatta beslut om att förbjuda sjukvård och också om att förbjuda skolor som drivs i privat regi. Men detta förbud handlar inte om förbud mot någon sak eller någon abstrakt organisation, eller något sådant, utan detta är ett förbud mot att utveckla nya och bättre verksamhetsformer. Det är vad det handlar om. Det handlar om den unga kvinnan och hennes möjligheter liksom om alla andra människors möjligheter att få vård. Vi vet att tusentals och åter tusentals människor står i kö men Socialdemokraterna vill på fullt allvar förbjuda mer sjukvård. Detta är obegripligt, fru talman! I måndags presenterades en ny undersökning från Svenskt kvalitetsindex. Där konstateras att den privata vården ges markant högre betyg än den offentliga. Detta återspeglas även i människors förväntningar på vård. Av denna undersökning kan utläsas att människor har större förväntningar på privat vård än de har på offentlig sjukvård. Många människor förväntar sig inte längre att offentlig sjukvård ska vara lika bra som den privata. Ideologiskt betingad planstyrning och politisk klåfingrighet har gjort den offentliga vården otrygg. Antalet misstag ökar. Köerna växer. Resurserna utnyttjas inte. Engqvist vill ha en ny nationell handlingsplan. Det är femtioelfte gången som Socialdemokraterna lovar att sjukvårdens problem ska lösas med en ny plan. När jag hör det kommer jag att tänka på Sickan i Jönssonligan - "jag har en ny plan". Men det är inte nya planer som löser vårdens problem, utan det är att man säger ja till mångfald och konkurrens som ger trygghet och valfrihet för patienterna och som ger personalen möjlighet att utveckla verksamheten och få inflytande över sin vardag. Det är vad det handlar om och det är det som Socialdemokraterna säger nej till. Den här debatten handlar om trygghet. Det är dock inte trygghet som Socialdemokraterna längre står för, utan det är fråga om den egna politiska makten.
Fru talman! Jag noterar att Chris Heister har återfallit i den grälsjuka som understundom präglar debatten här i kammaren. Jag tycker att det är lite trist med tanke på att gårdagens partiledardebatt i väldigt stor utsträckning handlade om att försöka hitta minsta gemensamma nämnare, inte motsättningar. Sedan skulle jag vilja korrigera Chris Heister på ett område, till att börja med. Det handlar då om handikappolitiken. Vad välfärdsbokslutet faktiskt berättar om är vad vi socialdemokrater tidigare också har sagt, nämligen att den grupp som klarat sig bäst under 90 talet faktiskt är de svårast funktionshindrade. Det känner jag stor stolthet över eftersom jag har varit med och kämpat för det. Vidare ifrågasätter jag verkligen om det är stora skattesänkningar, Chris Heister, som ger mer pengar åt de mest utsatta, som ger mer pengar åt dem som välfärdsbokslutet visar har hamnat efter. Men det är ju inte de som har de höga inkomsterna och som därmed kan vinna på en moderat skattesänkning. Med moderat politik ökar alltså, dessvärre, klyftorna och ojämlikheten i samhället.
Fru talman! Jag kan lova Hans Karlsson att jag kommer att vara grälsjuk så länge Socialdemokraterna inte gör något åt de långa vårdköerna. Så är det, Det handlar inte bara om den unga kvinna som jag nyss berättade om och som, därför att hon inte kan få en enkel hörapparat inprovad, tvingas vara sjukskriven i stället för att läsa på högskolan, utan det handlar också om många andra. Ni skulle tillsammans med oss i ett stort samarbete kunna införa en nationell vårdgaranti för att på det sättet se till att resurserna går till vård, inte till annat - dvs. att man prioriterar sjukvården och ser till att människor får vård i tid. Det är inte, som jag också nyss sade, så att man sparar pengar på att låta människor stå i kö. Det är icke-vården som kostar, inte vården, Hans Karlsson! När det gäller handikappolitiken är det riktigt att det går mer resurser till handikappolitiken nu jämfört med hur det var förr men handikappreformen är urholkad. Vi har sagt att det är något som vi inte vill. Vi har anslagit mer pengar för att hålla i handikappreformen och har drivit på er för att den personliga assistansen ska kunna behållas också efter det att man fyllt 65.
Fru talman! Det är inte så att handikappreformen och assistansersättningen har urholkats. I stället är det så att mer än dubbelt så mycket pengar i dag går till den delen av verksamheten än som var fallet vid införandet 1994. Det tycker jag att det finns anledning att notera. Välfärdsbokslutet säger att anslagen till gruppen svårast funktionshindrade har ökat med 40 % under Sedan vill jag kommentera sjukvården. Om det vore så enkelt, Chris Heister, att kammaren kunde besluta om inrättandet av en vårdgaranti och köerna därmed vore borta skulle det nog inte vara något problem med köerna. Men det handlar faktiskt också om att det måste finnas pengar till att betala personal, vårdplatser, utrustning osv. Om socialdemokratin inte hade tagit itu med det ekonomiska moras som Chris Heisters partivänner medverkade till, hade det självklart varit ännu svårare inom sjukvården. Det finns dock skäl att verkligen granska sjukvården och se på vilket sätt som vi bättre kan använda resurserna och stoppa in nya resurser för att ta itu med de brister som finns.
Fru talman! Så fort som socialdemokraterna känner sig hotade och finner att verkligheten tränger sig på försöker de springa ifrån sitt eget ansvar. Jag talar gärna om regeringsperioden 1991-1994. Vi införde då en vårdgaranti, och köerna försvann, Hans Karlsson. Vi vet hur det går till, för vi har nämligen gjort det. Jag tycker därför att det vore bra om ni kunde samarbeta med oss för en nationell vårdgaranti för att på det sättet se till att människor får sjukvård när de behöver det. Det är, som jag sagt, inte vården som kostar utan icke-vården. Den kvinna som jag nämnt var sjukskriven, men det hade varit bättre att pengarna hade använts till en hörapparat. En sådan kostar kanske 5 000-7 000 kr. Det handlar inte om mer, men hon får stå i kö och vänta. Vad sedan gäller handikappolitiken är det så att ni har urholkat den, Hans Karlsson. Vi har försökt att motverka detta. Vi vill också utveckla den genom att det ges möjlighet till personlig assistans vid 65 års ålder. Vi har ännu inte lyckats med det. Ni har sagt att man ska göra det 2001. Vi får väl se hur det blir med det. Hur lång kommer långbänken fram till dess att bli? Kommer vi att få ett beslut som innebär att alla de som i dag står och väntar får möjlighet att fr.o.m.

Fru talman! Temat för den här debatten är ju trygghet, och det är ett mångomfattande ämne, som rymmer många tolkningar. Samtidigt är det just trygghet i livets olika skeenden som är grunden för att människor ska utvecklas och växa. Politikens uppgift måste vara att skapa förutsättningar för detta. En grundläggande förutsättning är vad vi i dagligt tal brukar kalla välfärd: välfärdssystem som håller över livets alla skeenden och där alla människor ryms. I förrgår presenterade kommittén Välfärdsbokslut sitt delbetänkande Välfärd vid vägskäl. Där redovisade man att välfärden vid utgången av 90-talet var sämre än vid ingången av 90-talet. Välfärden blev först mycket sämre, och sedan lite bättre i slutet av perioden. Man pekade på kraftigt minskade resurser för barnen, på att inkomstskillnaderna ökar mest när konjunkturen vänder uppåt - alltså får inte alla del av förbättringarna när konjunkturen vänder - och på att ungdomar, invandrare och ensamstående mammor fått det svårare. Man pekade på hårdare arbetsvillkor för många kvinnor, på att antalet sjukvårdsplatser hade halverats under 90-talet och att färre får hjälp inom äldreomsorgen. Där koncentreras insatserna till de mest hjälpbehövande. Allt detta har Vänsterpartiet redan sett och påtalat, och det finns nu också kartlagt. Man pekar på att välfärden står inför ett vägval, och jag delar den uppfattningen. Jag menar att den socialpolitiska modell som funnits och fortfarande finns, om än lite urholkad, inte ska överges, utan den ska utvecklas. Det ekonomiska utrymme som finns i Sverige i dag ska användas till att stärka tryggheten, så att den håller över livets alla skiften. Det handlar då både om att höja taken i våra generella försäkringsystem, så att fler får en bättre täckning för inkomstbortfall, men det handlar också om att sänka golven, inträdeskraven, så att trygghetssystemen omfattar fler. Vad som inte är önskvärt är urholkade generella system, som driver alltfler att teckna privata försäkringar och som gör att enbart de som har tillgång till en någorlunda tjock plånbok kan få en rimlig ersättning för sitt inkomstbortfall vid sjukdom eller arbetslöshet eller efter pensionering. För oss som vill utveckla en välfärd som omfattar alla är valet mellan det generella och det privata enkelt. Det handlar också om att utveckla en familjepolitik som gör att kvinnorna återigen väljer att föda barn. Då handlar det förstås främst om möjligheten till arbete och egen försörjning men också om ett arbetsliv som gör det möjligt att kombinera barn med yrkesverksamhet. Därvidlag är en arbetstidsförkortning en alldeles avgörande pusselbit i framtidens välfärdsbygge. Det visar inte minst Barnombudsmannens rapport. Av den framgår den stress som barnfamiljerna lever under. Men det handlar också om att återupprätta kvaliteten i barnomsorgen och om att stärka barnfamiljernas ekonomi, t.ex. genom att se över taxorna i barnomsorgen och kanske också indexera barnbidragen. Men allt detta kräver en resursförstärkning. Det handlar om pengar. Det handlar om att återskapa kvaliteten i sjukvården, så att människor kan känna trygghet och erbjudas en god vård och omsorg inom rimlig tid. För att man ska kunna åstadkomma det här krävs det också ytterligare resurser. Det handlar om äldreomsorgen, där indragningar tvingat alltfler att förlita sig på anhörigvård eller olika marknadstjänster, en utveckling som innebär att de med liten plånbok och de som inte har anhöriga som kan eller vill ställa upp riskerar att lämnas utan stöd. Det handlar om att förstärka tandvårdsförsäkringen, så att alla har råd att vårda sina tänder. Tandhälsan får inte vara en fråga om storleken på plånboken. Allt det här kräver resurser, dvs. pengar för att återanställa människor i vård och omsorg, pengar för att stärka trygghetssystemet. Detta måste finansieras. Det går inte att kombinera detta med stora skattesänkningar, som t.ex. moderaterna föreslår. Deras val att montera ned välfärden och i stället minska skatteuttaget för att människor, som de säger, ska ha mer pengar kvar i plånboken för att välja privata lösningar kommer aldrig att ge låginkomsttagarna eller låginkomstpensionärerna några valmöjligheter. Hur mycket ni än sänker skatterna kommer de här hushållen inte att tillföras så mycket pengar att de kan upphandla de offentliga tjänsterna på den s.k. fria marknaden. Skatter liksom generella system har dessutom den fördelen att de utjämnar skillnader mellan grupper och individer över livets olika skeenden. Moderaternas och dessvärre ibland delar av den övriga borgerlighetens vägval leder till vidgade klassklyftor, ökad ojämlikhet och minskad trygghet för de allra flesta. Dessbättre går moderaterna just nu i otakt med svenska folket, som visat att det är väl berett att betala skatt om skatten går just till att stärka vård, omsorg och trygghetssystem. För oss i Vänsterpartiet är det alldeles självklart att fortsätta att utveckla välfärden genom att utveckla den socialpolitiska modellen. Sedan får vi diskutera takten och tidsplanen för detta. Allt låter sig inte göras på ett budgetår, men inriktningen är klar. Just nu pågår det en diskussion om hur man bäst stöder barnfamiljerna, förutom genom de redan aviserade barnbidragshöjningarna. Det pågår också en diskussion om hur vi ska kunna förbättra den ekonomiska situationen för de sämst ställda pensionärerna. En arbetsgrupp arbetar med hur en arbetstidsförkortning skulle kunna utformas och med hur mycket en sådan skulle kosta. Det pågår också ett arbete med att ta fram en nationell handlingsplan för en utveckling och förnyelse av sjukvården, där primärvård, psykiatri och äldreomsorg är prioriterade områden. Det pågår också ett arbete inom handikappområdet. Chris Heister! Det kommer en proposition under våren. Inom andra områden behöver den politiska diskussionen fördjupas innan det går att lägga fram konkreta förslag, men för Vänsterpartiet är inriktningen klar, och det är för vår del självklart att den goda ekonomi som Sverige just nu uppvisar ska användas till att stärka välfärden och tryggheten, så att människor kan växa och utvecklas oavsett storleken på plånboken.

Fru talman! När man lyssnar på Ingrid Burman och funderar över vad trygghet egentligen är för någonting, hör man att Ingrid Burmans svar är: mer offentlig sektor, mer politiska beslut och mer politisk styrning. Det är det som ska vara grunden för tryggheten. Jag visade i mitt anförande att det inte är mycket trygghet när barnfamiljer har en sådan svår ekonomisk situation att de är beroende av att regeringen betalar ut barnbidragen för att de ska få fira en normal midsommar. Många av de här barnfamiljerna - ja, alla - har betalat mer i skatt än vad de får i bidrag. T.o.m. de barnfamiljer som är beroende av socialbidrag har betalat ungefär lika mycket i skatt som de får tillbaka i bidrag. Vad är det för vits med det? Hur stärker man tryggheten på detta sätt? Vore det inte bättre, Ingrid Burman, att man lät människor känna tryggheten i att kunna försörja sig själva, att kunna få ett arbete, kunna leva på sin inkomst och själva kunna fatta de avgörande besluten i stället för att det är Ingrid Burman som fattar besluten tillsammans med sina kombattanter i denna riksdag?
Fru talman! På en punkt är jag och Chris Heister fullständigt eniga: Det viktigaste är att människor får tillgång till arbete och egen försörjning. Men ska vi dessutom ha en trygghet över hela livet så krävs det generella system som bär över livets olika skeenden. De kan innehålla både föräldraledighet, sjukdom, arbetslöshet och pensionering. Ett sätt att finansiera detta som bygger på ett solidariskt tänkande är att man tar in skatt efter bärkraft och sedan fördelar ut. Jag vet att där skiljer sig Chris Heisters syn och min, eftersom Chris Heister mer förlitar sig på att den enskilda individen alltid ska ha tillgång till en viss penningsumma, och sedan ska man klara sig över livets olika skeenden utan detta generella trygghetssystem i botten. Jag tror inte på att den modellen leder till välfärd för alla. Jag tror att den leder till ökade klyftor i samhället.
Fru talman! För att återgå till detta med tryggheten, Ingrid Burman, är det så att den enskilda individen och familjerna är beroende av politiska beslut och det som Ingrid Burman tycker är viktigt just nu. Just nu tycker Ingrid Burman att det är väldigt viktigt att se till att man höjer taket i socialförsäkringarna, hon tycker att det är väldigt viktigt att man bygger ut den offentliga barnomsorgen och hon tycker att mycket annat är väldigt viktigt. Men vad de enskilda individerna tycker är viktigt, vad som är betydelsefullt för deras trygghet: Hur ska Ingrid Burman kunna veta det? Jag tycker att det är bättre att barnfamiljerna själva får avgöra hur deras barn ska tas om hand och hur barnomsorgen ska se ut. Därför är det viktigt att se till att de har de resurserna så att de kan fatta dessa beslut - själva, inte Ingrid Burman. Då kan man inte ha världens högsta skatter, framför allt inte världens högsta skatter på låga och normala inkomster. Det är ju det som gör att man är beroende av att regeringen fattar beslut om att betala ut barnbidragen tidigare. Är det inte bättre att man får behålla pengarna från början än att det i stället är Ingrid Burman som fattar beslut om vart de pengarna ska gå?
Fru talman! Nu är ju inte världen så enkelt inordnad att det är Ingrid Burman som fattar besluten, utan det är så att jag, liksom Chris Heister, presenterar ett program för svenska folket över vad vi vill göra, och vi ber att få mandat och stöd för det. Och just nu har det svenska folket tyckt att det är lämpligt att de partier som slår vakt om bl.a. generella välfärdssystem ska styra det här landet, dvs. man har gett en fullmakt för att vi ska driva den politiken. Makten att driva denna politik är given av svenska folket. Det kallas demokrati. Sedan är det så att den valfrihet som Chris Heister förespråkar dessvärre är kopplad till plånböckernas storlek. Det finns ett sätt att se till att det alltid finns tillgång till en viss omsorg och en viss service för alla. Det heter ofta offentlig sektor och finansieras skattevägen, och jag värnar den delen av samhällssystemet.
Fru talman! Före juluppehållet, i budgetdebatten, frågade jag Ingrid Burman om Vänsterpartiet hade några idéer om hur de besvärande vårdköer som vi har kan begränsas. Svaret blev: Det måste finnas resurser i form av pengar och personal. Det är inte så svårt att vara ense med Ingrid Burman om det. Men det fanns inte särskilt mycket mer av besked från När hon nu har haft lite mer tid att tänka under juluppehållet skulle jag vilja fråga om Ingrid Burman har kommit på någonting mer konkret. Min andra fråga handlar om mångfald. Jag konstaterar att det ju inte är något som Vänsterpartiet och Ingrid Burman direkt går i bräschen för, snarare bromsar man. Ett argument som jag tycker glöms bort är en mångfald i form av att personal ska ha möjlighet att välja arbetsgivare, och min andra fråga är: Är det inte viktigt att kvinnor inom vården får fler arbetsgivare att välja på?
Fru talman! Om vi ska börja med vårdköerna är nog svaret ganska givet ändå. Jag tror att om man ska erbjuda alla tillgång till en snabb, effektiv och god vård så måste man också förmå att ha tillräckligt med resurser och anställda. Vårdgarantier, så som de har varit utformade hittills i Sverige, har gällt enskilda diagnoser och haft undanträngningseffekt på andra. Med all respekt för att sjukdomar ska behandlas snabbt vill inte jag vara den som ställer olika diagnoser mot andra, utan jag tror att uppgiften är att klara av alla sjukdomar som finns. I dag är den vårdapparat som står till förfogande underdimensionerad för denna uppgift.
Fru talman! Jag beklagar att inte juluppehållet har lett till att åtminstone någon liten idé har trillat ned om vad vi kan göra konkret för att komma åt besvärliga vårdköer. Vad gäller resurser tror jag att Ingrid Burman är glad över att vi från Centerpartiet har varit med och sett till att nu 8 friska miljarder satsas på vården och omsorgen. Men vi har också förslag i form av vårdgaranti, men inte enbart det, utan finansiell samordning och ökad mångfald som skulle kunna leda till att vi förbättrar situationen för alla dem som står i kö. När det sedan gäller att kvinnor i vården ska få fler arbetsgivare att välja på, vilket en mångfald av vårdutbud skulle innebära, tycker jag att Ingrid Burman skulle ta till sig detta. Jag har träffat många på senare tid som tycker att det är väldigt positivt att man kan få välja att jobba inom ett landsting, inom en kommun, inom ett kooperativ eller t.o.m. i en privat verksamhet.
Fru talman! Jag delar Kenneth Johanssons uppfattning att alla vårdmiljarder är välkomna till vården. När det gäller hur vården ska utformas i framtiden, och det man ibland kallar mångfald, är jag också av den uppfattningen att man kan pröva lösningar med bl.a. personalkooperativ och man kan hitta olika driftsformer inom det offentliga, och jag tror dessutom att man ska göra det. Jag tror dessutom att det krävs att vi hittar modeller där vi förmår att flytta ned beslutanderätten till den personal som faktiskt möter patienterna. Jag tror att det finns mycket utvecklingsarbete att göra för att stärka just personalens inflytande och olika karriärvägar. Sedan hur det konkret ska se ut får vi fortsätta att diskutera.
Fru talman! Jag tror gärna att Ingrid Burman vill öka välståndet och så att säga lappa revorna. Jag förstår dock inte riktigt resonemanget. Det här ska tydligen göras genom att man ökar bidragen, att man fortsätter med att ha offentlig vård och att man förbjuder sådant som kan utveckla vården och öka effektiviteten. Det här kostar pengar, säger Ingrid Burman, och tydligen ska det betalas genom att man kortar arbetstiden. Det får jag inte riktigt att gå ihop. Jag saknar vad man vill ha i stället. Det borde väl rimligen vara incitament som gör det lönande att arbeta och att göra mer så att vi får människor att arbeta mer. Då får vi resurser som kan bättra välfärden. Det får vi inte genom att höja skatterna och införa en massa reformer. Var kommer pengarna ifrån om det inte blir några välståndsskapande krafter? I varje fall tycker jag att Ingrid Burman kunde tänka sig att inom vården, som vi talade om här förut, släppa fram de alternativ som effektiviserar vården och tar till vara skattebetalarnas pengar så att vi faktiskt får ut vård till det värde som det finns pengar för i stället för att som nu få köer och resurser som är dåligt utnyttjade.
Fru talman! Om vi ska börja med välfärden tror också jag att Leif Carlson är angelägen om att bygga välfärd, men vi har olika syn på hur man gör det. Jag misstror inget parti i den här frågan. Det vill jag först säga. Jag delar också uppfattningen att vi ska använda våra skattepengar så effektivt som möjligt till vård. Det innebär att jag inte tycker att skattepengarna ska gå till vinster och att man ska ta ut vinster när det gäller vård. Det minskar andelen vård vi får ut för pengarna. En arbetstidsförkortning är för mig en välfärdsreform. Den ryms mycket väl, om man tittar i ett långsiktigt perspektiv, inom ramen för den produktivitetsutveckling som man kommer med ett visst antagande att ha i det här landet under det närmaste årtiondet. Det har vi gjort beräkningar på. Det är alltid ett val när vi bestämmer vad vi använder pengarna till. Arbetstidsförkortning är välfärd för Vänsterpartiet.
Fru talman! Jag ska kort ta upp att pengarna går till vinster. Jag besökte i går en akutmottagning. Det är en av de större i landet med ungefär 80 000 besök per år, och den är privat. Man får per patient en ersättning på 390 kr. Det är vad man får från det offentliga. Den jämförbara akutpatienten, genomsnittspatienten, som sköts i den offentliga vården kostar 800 kr. Det här företaget går ihop. Det går t.o.m. med vinst. Då frågar jag fru Burman: Vem är det som nyttjar skattebetalarnas medel bäst, den offentliga vården som behöver 800 kr eller det privata bolaget som går med vinst och gör det för 390 kr? Var ligger effektiviteten, och varför vill ni hindra den effektiviteten? Det är klart att vi får köer i vården när det går till på det sättet och man inte nyttjar de resurser som finns.
Fru talman! Det jag hör att Leif Carlson säger är att det finns ett utrymme att effektivisera vården även inom offentlig sektor. Låt oss titta på olika modeller för det om det är så. Det jag hör är att alla pengar som skattebetalarna betalar in ska gå just till vård. Jag ska kort kommentera påståendet om arbetstidsförkortning som jag så ofta möter från moderaterna. Skulle moderaternas argument gälla i det här fallet skulle vi faktiskt ha minst 48 timmars arbetsvecka i det här landet. Då skulle det ha varit ekonomiskt omöjligt att korta arbetsveckan först till 45 timmar och sedan till 40 timmar. Vi hade säkert också haft längre arbetsvecka. Detta är en reform som man kan ta ut i takt med att produktiviteten ökar i samhället. Alla tecken tyder på att produktiviteten kommer att öka i samhället.
Fru talman! Undersökningar visar att en klar majoritet av föräldrarna vill vara hemma och ta hand om sina barn när de är små utöver vad föräldraförsäkringen tillåter. Även Ingrid Burmans väljare vill faktiskt detta. Jag vill då fråga Ingrid Burman: Vari består tryggheten i att föräldrarna inte kan välja vem som tar hand om barnen när de är små? Man är ganska tvingad att bara ta kommunal barnomsorg. Det är egentligen det enda som är ekonomiskt möjligt för de flesta föräldrar. Vari består välfärden att Ingrid Burman väljer åt föräldrarna? Och kanske den stora frågan: Vari ligger rättvisan, som Ingrid Burmans parti ofta talar om, i att en familj kanske får en subvention på 80 000 kr per år om man väljer kommunal barnomsorg medan den som väljer att vara hemma och ta hand om sina egna barn får 0 kr, trots att man betalar skatt? Vari består rättvisan i detta?
Fru talman! Jag vet inte om jag har uppfattat frågan rätt, men jag ska i varje fall göra ett försök att svara på den. Valet att vara hemma med sina barn eller yrkesarbeta och ha sina barn på dagis eller i förskolan följer väl med om man vill yrkesarbeta eller inte. Samhället har sagt att för människor som yrkesarbetar efter föräldraförsäkringens utgång finns det möjligheter till förskola. Förhoppningsvis ska vi nu bredda den så att även de som inte har arbete, de arbetslösa och andra, också har tillgång till detta. Jag hör att Marietta de Pourbaix-Lundin säger att om man inte utnyttjar barnomsorgen så subventionerar ju samhället detta. Ja, om jag inte är sjuk så inte får jag 2 000 kr av samhället för att jag inte utnyttjar sjukhusplatsen. Detta är ett system som samhället har byggt upp för att ge möjlighet att förvärvsarbeta.
Fru talman! Det är fascinerande att lyssna till Ingrid Burman. Man kan dra slutsatsen att det inte är något värt att vara hemma och ta hand om sina barn. Men om jag förvärvsarbetar och tar hand om andras barn är det ganska mycket värt. Då kan jag få subventionen på 80 000 kr per år. Det är den slutsatsen jag drar. Hela systemet bygger på att det är Ingrid Burman och andra politiker på den kanten som väljer vilken barnomsorg som är acceptabel, och det är bara kommunal barnomsorg. Skulle jag välja någonting annat alternativ får jag inte denna subvention på 80 000 kr. För vi dessutom in resonemanget om maxtaxa - som jag hoppas aldrig blir av - är vi helt låsta i detta system att vissa politiker bestämmer vem som ska ta hand om barnen. Man måste vara mångmiljonär om man ska ha råd att välja någon annan barnomsorg. Det är kanske det ni menar med valfrihet, att bara väldigt rika har möjlighet att välja.
Fru talman! Det finns naturligtvis en grundläggande åsiktsskillnad i detta. Jag är också av den uppfattningen att det i dag finns en väldigt positiv mångfald när det gäller barnomsorg i kommunal regi och också i kooperativa och andra former. Valfriheten och inflytandet är ganska stort för föräldrar. Marietta de Pourbaix-Lundin säger: Om jag väljer att vara hemma med mina barn eller väljer något annat ska samhället subventionera detta. Den tanken är inte jag förtjust i. Barnomsorg, bl.a. förskola, har vi för att vi sätter barnet i fokus. Vi har en pedagogik och vill att barnet ska utvecklas bra. Men vi har det också för att det ska vara möjligt för människor att förvärvsarbeta, om de så väljer. Vi väljer också att se till att man har möjlighet att vara hemma under barnets första år med föräldraförsäkring. Det kanske finns all anledning att se över förlängningen av den perioden.
Fru talman! Det här är årtusendets första trygghetsdebatt i Sveriges riksdag. När man står inför ett nytt millennium finns det anledning att ta en titt i backspegeln. Det finns också anledning att se var vi befinner oss nu. Men kanske framför allt: Det finns anledning att se vart vi är på väg. Fru talman! I det perspektivet måste vi diskutera vad det är för människosyn som vi vill ska prägla våra beslut om trygghet. En människosyn måste finnas som bas. Ibland verkar vi i ord vara ganska överens i olika debatter. Men jag tror inte att människor kan se att vi är lika tydligt överens i olika beslut. Vi ska kanske bestämma oss för hur vi ser på en människa. Jag tror att den gängse synen på en människa under de senaste decennierna är att det är en kropp som har en själ. Jag vill snarare säga att en människa är en själ som har en kropp och ur det perspektivet bygga trygghet. Alla människor har ett lika, ett absolut och ett unikt värde. Vi är alla ofullkomliga som väl är. En del ofullkomligheter hos oss märks tydligare än andra. En del har lättare att erkänna ofullkomligheter än andra, men alla har vi ofullkomligheter. Våra gener har alltid några defekter här och där. Vad skönt att vi är lika på den punkten. Om vi är inkompletta så behöver vi kompletteras med varandra. Jag har haft förmånen att vara med om en sjuksköterskeinvigning i dag, eftersom min dotter tar sin sjuksköterskeexamen i dag. Det blev en bra språngbräda för att komma hit och tala om trygghet. På den skolan har eleverna fått både omsorg och omtanke, men det har ställts mycket höga krav på dem. Från detta drog man konsekvenser ut i arbetslivet. Ute i arbetslivet kommer man naturligtvis att få omtänksamhet, ros och bekräftelser av patienterna. Men hotet och kraven på effektivitet, inte minst ifrån politiker, kommer att göra att man vissa dagar går hem lite slokörad och känner sig misslyckad. Men, bekräftade talaren, det är det patienterna ger som är det viktigaste. Det är det som ska vara språngbrädan vidare. Fru talman! Vi kristdemokrater har under vår existens, under över 30 år, pratat om barnen, familjen och mer tid för barnen. Jag är glad att jag den här veckan har hört det från andra politiska företrädare. Det är väldigt bra ju fler som kommer på att detta är viktigt. Jag tror att det är den stora frågan i dag ute i vård och omsorg. Jag tror att de som arbetar med barn på förskolor, de som arbetar med missbrukare och de som arbetar med övriga som har det mycket svårt är överens med mig om att mer tid för varandra skulle läka många sår. Tyvärr ställs det krav på effektivitet och produktivitet och görs beräkningar i olika staplar och diagram i princip överallt i olika sektorer. Jag säger inte att det alltid är fel. Ibland är det nödvändigt. Men en del saker tar längre tid. En del åkommor tar längre tid att behandla. Någon sade till mig bara för några dagar sedan: Det har tagit mig sex månader. Jag har mått så dåligt. Men tack vare den person som jag har fått prata mycket med mår jag bättre i dag. Detta, mina vänner, går inte att jämföra med ett benbrott där man blir gipsad och kanske inte behöver så hemskt mycket mer än den hjälpen, om det inte är så att vederbörande har brutit sig på grund av ett självmordsförsök. Då tar det längre tid. Jag tror att vi inför det nya millenniet måste inse att den tid och de åtgärder som behöver sättas in kan variera mycket. Vi får inte göra ett system som är så fyrkantigt att alla ska få samma antal minuter för behandling, vård och omsorg. Fru talman! I dag har vi högteknologisk utrustning och alldeles förträffliga metoder i svensk sjukvård. För att de ska fungera så bra som möjligt och göra så god nytta som möjligt tror jag att de måste följas av god omvårdnad. Det är omvårdnaden av människor som har fått stryka på foten under de här besparingsåren. Människor behöver tid, och då har det inte stämt. Den tekniska utvecklingen i övrigt har ju pågått som vanligt. Människovärdet måste hållas högre än penningvärdet. Jag hoppas att vi är överens också på den punkten. Fru talman! I den här talarstolen har jag ett antal gånger sagt att för att man ska kunna njuta av den materiella välfärden måste man må gott som människa. Det är primärt. Man kan inte tala med en människa som har smärta hela dygnet, är full av sorg eller känner sig nedslagen på grund av övergrepp, om pengar, nya möbler eller jorden-runt-resor. De förmår inte ta till sig det. Det är därför som det är viktigt att vi ser den icke materiella välfärden som oerhört viktig för att bygga välfärd. Ordet välfärd kan diskuteras och används ofta. Jag tror att ordet välfärd måste ses i perspektivet från den allra första stunden i livet till den sista. Vi ska kunna färdas väl även i trånga passager där det är storm och hagelskurar och få det mänskliga stöd vi behöver. Med den utgångspunkten tror jag att vi tillsammans kan skapa en politik med trygghet i alla livets situationer.

Fru talman! För en vecka sedan besökte jag Laholm. Där träffade jag bl.a. två kvinnor som engagerat sig i väntjänsten. Det är två yngre pensionärer som frivilligt bistår personer som behöver hjälp och stöd. Kontakter har knutits och nya vänskaper har växt fram. Dessa två damer bidrar med så mycket, och får också mycket tillbaka. Så fungerar en bra välfärd. Men strukturer, administration och pengar är också viktigt, även om det ibland känns aningen trist. Jag har inlett året med att besöka flera olika vårdgivare och träffa patienter, kommun och landstingsföreträdare och myndighetsföreträdare på olika platser i landet. Dessa har bekräftat bilden av att vi har en bra vård och omsorg med engagerad personal. Den är bra för dem som får del av den. Jag har även fått bekräftat att det finns många problem att ta sig an, t.ex. köer, personalbrist, pengabrist och framför allt nödvändigheten och behovet av strukturella grepp och förnyelsearbete. Arbetet i vården är stressigt, och vårdapparaten är många gånger tungrodd. Många offentliga arbetsgivare har en del att lära av privata vårdgivare i fråga om bl.a. beslutsprocesser och tillgänglighet. Jag har också frapperats av att utgångsläget och förutsättningarna skiljer så markant över landet. Vi har landsting och kommuner där ekonomin är i god ordning, där det finns en öppen attityd till förnyelsearbete, där man inte är rädd att tänka nytt, där personalförsörjningen är tryggad och där befolkningsökning och därmed ökade skatteintäkter är ett faktum. Men vi har också landsting och kommuner med hundratals miljoner kronor i obalans och låneskulder. Svårigheter att släppa fram nytänkande, mångfald, konkurrens och alternativa driftsformer leder till något av en läpparnas bekännelse, dvs. inget händer. Stora personalvakanser, befolkningsminskningar och därmed minskade skatteintäkter tillhör ofta bilden. Vi har också en tredje grupp, bestående av regioner, landsting och kommuner med gigantiska sjukvårdskolosser, där det är långt mellan beslutsfattare och medborgare och där man har en typisk storstadsproblematik. Mångfald är bättre än enfald. Det gäller inte minst inom offentligt finansierad verksamhet. Mångfald inspirerar, ger nya idéer och förbättrar verksamheten. Nu tänker socialdemokraterna slå igen dörren till förnyelse av åtminstone delar av sjukvården och även skolan. Vinst är tydligen något fult i socialdemokraternas Sverige. Jag har aldrig fått en förklaring till varför mångfald är okej inom öppenvården men inte inom slutenvården. Jag har heller aldrig fått någon förklaring till varför man ska vara så rädd för att en verksamhet ska kunna ge en liten vinst. Under veckan har vi även tagit del av ett välfärdsbokslut som visar på brister i uppföljning och kontroll av vad vi gör inom vård och omsorgssektorn. Den visar att främst invandrare, ungdomar och ensamstående mödrar drabbats hårt av besparingsarbetet. Särskilt ont gör det att den psykiska ohälsan bland ungdomar uppenbarligen har ökat, något som måste tas på stort allvar och framför allt åtgärdas. Även de skenande sjukpenningkostnaderna måste åtgärdas genom goda arbetsmiljöer och rehabiliteringssatsningar. Av samhällsekonomiska skäl är det viktigt. Men allra viktigast är det därför att vi mår bra av att ha ett jobb att gå till, av att få känna arbetsgemenskap, av att vi alla har en uppgift i samhället. Vi har problem men även stora möjligheter att göra något åt dem. Framtiden blir vad vi gör den till. Låt oss därför ta med oss det bästa av det gamla in i det nya. För att hela Sverige ska ges förutsättningar att utvecklas och för att erbjuda grundläggande samhällsservice såsom vård och omsorg behövs Centerpartiets decentraliseringssträvanden mer än någonsin. Fru talman! Centerpartiet vill medverka till ett tryggare samhälle. Vi vill dra slutsatserna av och täta de maskor i skyddsnätet som välfärdsbokslutet visar. Vi anser att folkhälsoarbetet ska vara en central del i allt samhällsarbete. Vi ser behovet av strukturåtgärder inom vård och omsorg och av ökad mångfald och konkurrens. Vi vill släppa fram alternativa driftsformer och människors initiativkraft. Vi vill bejaka entreprenörsskapet. Vi behöver rejäla grepp vad gäller läkemedelshantering, ökade möjligheter för patienter att nyttja den samlade vårdapparaten och utbyggd telemedicin. Inte minst behöver vi säkra den framtida personalförsörjningen. Vi kräver åtgärder för att kapa vårdköerna, lindra mänskligt lidande och få folk i jobb. Våra förslag är bl.a. en nationell vård och tillgänglighetsgaranti och ökade möjligheter till finansiell samordning. Vi anser att patienternas ställning behöver stärkas. Kostnaderna för sjukskrivningarna ökar lavinartat. Regeringen är enligt vår uppfattning alltför passiv. Vi säger: Tillsätt en sjukförsäkringskommission. Samordna och utarbeta en strategi för aktiverande och ökade rehabiliteringsinsatser. Vi säger också, fru talman, att det behöver tillföras ytterligare resurser till vård och omsorg. Centerpartiet har medverkat till återförande av ekonomiska förstärkningar till kommuner och landsting. Och nu kommer mera. Nu kommer centermiljarderna. För åren 2002-2004 tillförs vården och omsorgen ytterligare 8 miljarder kronor. Det är ett kraftfullt tillskott som möjliggörs av ett förbättrat säkerhetspolitiskt läge för vårt land, vilket vi naturligtvis ska vara mycket tacksamma för. Fru talman! Vi centerpartister på alla nivåer vill dra vårt strå till stacken för ett decentraliserat och tryggt samhälle. Vi gör det av övertygelse om att det ger de allra bästa förutsättningarna för utveckling, tillväxt och välfärd i hela landet.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att det är bra, Kenneth Johansson, att vi har kunnat samarbeta och ta loss 8 miljarder till att förstärka sjukvården. Det är oerhört viktigt, för vi vet ju att det saknas resurser. Sjukvården har rationaliserat hårt under 90 talet. Man har ökat sin produktion, men man har inte fått mer resurser. Ska vi kunna fortsätta att utveckla och fylla igen de luckor som finns behövs det mer pengar. Förmodligen räcker inte ens dessa 8 miljarder. Men då blir det lite märkligt - Kenneth Johansson får ursäkta mig - när Kenneth Johansson slår sig i lag med moderaterna och vill heja på en utförsäljning till reapris av de svenska sjukhusen. Det är ju det moderaterna vill, och det är därför vi socialdemokrater vill ha regler kring vad man får göra och inte får göra med offentligt ägda inrättningar.
Fru talman! Vi är överens, Hans Karlsson, om att det är bra att vi har kunnat enas om 8 miljarder till vården och omsorgen. I den överenskommelsen ingår det mycket tydligt som punkt 4 att vi ska öka mångfalden. Socialdemokraterna hänger med i första steget, primärvården. Det var en kamp, men vi lyckades enas; när det gäller primärvården är vi överens om ökad mångfald. Men sedan blir det låsta positioner. Jag förstår inte vad skillnaden är mellan ett laboratorium på ett lasarett och ett mindre sjukhus. Var går gränsen? Jag tycker att Hans Karlsson och jag liksom övriga borde säga: Låt förtroendemän och förtroendekvinnor i kommuner, landsting och regioner få förtroendet från vår sida att avgöra på vilket sätt vi får den bästa och mesta sjukvården av de befintliga resurserna. Det behövs inga pekpinnar.
Fru talman! Jag delar Kenneth Johanssons bedömning att det är bra med ökad mångfald. Jag tror att det kan stimulera till nytänkande, ny organisation och ökad effektivitet. Vi har beslutsproblem och ledningsproblem inom de alltför stora organisationerna. Men, Kenneth Johansson, därifrån går vi inte till ett förhållningssätt som innebär att man säljer ut sjukhus till reapris där skattebetalarna har satt in miljarder. Det går ju inte att hämta tillbaka. En läkarmottagning handlar inte om så stora resurser och så stora investeringar som ett sjukhus. Är ett sjukhus borta så är det borta, och inte kommer skattebetalarna att ställa upp med nya miljarder för att bygga ett nytt. Det är ett av skälen. Vi behöver regler för vad man får göra med offentligt ägda inrättningar som skattebetalarna har finansierat. De ska inte ut på en marknad på det sätt som moderaterna vill och som är moderaternas ingång för att genomföra ett gigantiskt systemskifte inom hälso och sjukvården.
Fru talman! Återigen: Det är positivt att Hans Karlsson bejakar mångfalden i dess första del. Däremot orkar inte Hans Karlsson och socialdemokraterna att fullfölja det, utan man sätter ideologiska skäl före patientperspektivet. Från Centerpartiets sida är det avgörande hur den enskilda patienten ska kunna få den bästa och mesta tänkbara vården. Det handlar om att vi har ett förtroende för att förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner bäst gör den bedömningen. Sedan behövs det klara spelregler. Det efterfrågar såväl kooperativ privat verksamhet som den offentliga verksamheten så att det ska bli justa tag när det handlar om upphandlingar. Där behöver det också göras en hel del arbete. I den delen vet jag att det inom kort kommer viktiga klarlägganden.

Fru talman! Häromdagen presenterades ett välfärdspolitiskt bokslut för 1990-talet. Jag ska försöka mig på ett sjukvårdspolitiskt bokslut för de gångna tio åren, och försöka mig på att jämföra vad som har hänt under de sju år som socialdemokraterna har haft regeringsansvaret under de gångna tio åren med de tre år då vi hade en borgerlig regering, där Folkpartiet hade inflytande över sjukvårdspolitiken. Vad det gäller de tre år då vi hade en icke socialdemokratisk regering, nämligen 1991-1994, kan vi konstatera - som redan har gjorts i dagens debatt - att vårdköerna minskade mycket kraftigt. Vi kan också konstatera att antalet husläkare ökade mycket kraftigt. Om vi tittar på Landstingsförbundets siffror, som publicerades i fjol, över vad som hänt under 1990 talet kan man se att produktiviteten ökade kraftigt under de tre åren. Produktivitet handlar ju, fru talman, om att få ut valuta för de pengar som skattebetalarna satsar. Enkelt, men inte för enkelt, uttryckt kan man säga att resurserna i fasta pengar de åren minskade med 4-5 %, under denna djupa lågkonjunktur, medan själva produktionen ökade med bortemot 10 %. Det uttrycker ekonomerna som att produktiviteten, valutan för skattepengarna, ökade med ungefär 15 %. Sedan hösten 1994 har vi haft en socialdemokratisk regering. Enligt min uppfattning är det fem förlorade år på sjukvårdens område. Köerna som var långa 1990-1991, och som nästan försvann 1991-1994, har återkommit med full kraft. Det har redan i dagens debatt berättats om enskilda människor som drabbats mycket hårt av detta. Ibland har jag känt genom åren att vi från politiskt håll när vi kritiserar köerna inte riktigt lyckas få fram människorna bakom siffrorna. Vi talar om hur många tusen de har ökat med eller hur många månader det är, men det konkreta, nämligen att väldigt många människor lider - enligt vår uppfattning i onödan - har vi kanske inte alltid lyckats få fram i den allmänna debatten. Vi ska försöka bli bättre på det. Men jag nöjer mig nu med att konstatera att vårdköerna är i dag längre än när Socialdemokraterna övertog regeringsansvaret 1994. Jag nämnde att antalet husläkare ökade kraftigt under åren 1991-1994. Vad som har hänt sedan dess är att antalet husläkare, om jag läst rätt, har ökat med ungefär 60-70 stycken i vårt land. Det är i och för sig bra. Det handlar om en i månaden ungefär. Det tråkiga är att befolkningen har ökat exakt lika mycket, så antalet husläkare per invånare är i dag likadant som det var 1994. Den snabba ökningen de åren har ersatts med stagnation. Den nuvarande sjukvårdsministern har glädjande nog talat väl om ett husläkar eller familjeläkarsystem. Jag och Folkpartiet tror honom tills vidare. Vi tror att han menar allvar när han konstaterar att man gjorde fel från socialdemokratiskt håll när man bröt husläkartrenden när man tog över makten. Vi måste också säga till honom och till övriga socialdemokrater att med den takt man haft från socialdemokratiskt håll under de här fem åren tar det, om befolkningsökningen skulle upphöra helt och hållet, 1 500 månader innan man når målet, som sjukvårdsministern och vi är överens om, en allmänläkare på 1 500 månader är som kammarens ledamöter snabbt räknar ut 125 år. Med den takt som Socialdemokraterna orkat med de sista fem åren skulle Lars Socialdemokraterna fortsätter som hittills - uppfyllas någon gång sommaren eller hösten 2125. Vi tycker att det är lite långt att vänta. Äldreomsorgen är svårare att mäta. Kerstin Heinemann kommer senare i debatten att komma in på hur vi ser på den från Folkpartiets håll, men jag vågar mig på att i den här delen av debatten säga att det inte är många i vårt land som skulle påstå att äldreomsorgen i dag är bättre än för fem år sedan. Valfriheten, mångfalden och konkurrensen är uppenbarligen sämre än för fem år sedan. De försök som ägde rum med försäkringspengar till vården - dvs. att man skulle bygga någon slags broar mellan de pengar vi använder till försäkringskassorna och de pengar vi använder för direkta vårdinsatser - har brutits i och med att man har stoppat de lyckosamma FINSAM-försöken i en byrålåda någonstans borta vid f.d. Tegelbacken, numera en bit bort mot Hamngatan. När det här beslutet fattades av kammarens socialdemokrater och anslutande partier kritiserades det från de socialdemokrater som utifrån verksamheten hade fått vara med och använda försäkringspengarna i vården. Den socialdemokratiske ordföranden i landstingsstyrelsen i Sörmland t.ex. konstaterade om den socialdemokratiska propositionen våren 1997 följande: Alla inblandade parter har tjänat på projektet. För försäkringskassa och landsting har det inneburit rena ekonomiska besparingar och för patienterna minskat lidande så beslutet är helt obegripligt. Vad det sedan gäller produktiviteten, dvs. vad vi får ut av de pengar som skattebetalarna satsar för att det ska finnas trygghet när vi blir sjuka och behöver hjälp, redovisar Landstingsförbundet, som ju sedan flera år tillbaka styrs av socialdemokrater - så vi kan väl inte gärna misstänka att det är något slags borgerlig propaganda som har smugit sig in i deras årsredovisningar - att produktiviteten från 1994-1995 inte alls har ökat. Vi har alltså en stor ökning av produktiviteten när borgarna råkade sitta i regering, och en utplaning när Socialdemokraterna har ansvaret. Det kan ju vara en slump. Men det tål väl att någon försöker utreda det från socialdemokratiskt håll. Vi i Folkpartiet har visat att vi kan vara med och ta bort köer. Vi har visat att vi kan bygga ut husläkarsystem. Vi har visat att vi kan öka valfrihet. Vi har i hög grad varit med om att anvisa modeller för att använda försäkringspengar bättre. Förhoppningsvis kommer detta, om vi får inflytande på rikspolitiken en gång till, att leda till att vi får ökad valuta för pengarna. Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga allra helst till sjukvårdsministern, men det är väl inte möjligt. Ja, frågan kan ju ställas, men det lär väl inte vara möjligt att få något svar i dag. Jag ställer den till den som står först på talarlistan från socialdemokratiskt håll under det här blocket, nämligen Hans Karlsson. Vill han i replik eller i det anförande han ska hålla om en stund - jag lovar att stanna kvar och lyssna på honom - svara på om det enligt hans mening är så att vi i dag har en bättre och tryggare sjukvård än vad vi hade för fem år sedan? Är det så att köerna är kortare? Är det lättare att få tag i en husläkare? Har valfriheten och mångfalden ökat? Används försäkringspengar, våra gemensamma pengar, klokare och smartare än förra gången? Får vi ut mer valuta för skattepengarna?
Fru talman! Det är alltid lika trevligt att lyssna till Bo Könberg som med gott humör redovisar sitt förhållningssätt till den aktuella frågeställningen. Jag noterar att jag har hört de här frågorna tidigare och sättet att göra ett sjukvårdspolitiskt bokslut. Jag ställer mig bara frågan hur det hade sett ut, Bo Könberg, om inte den socialdemokratiska regeringen hösten 1994 hade tagit itu med det ekonomiska kaos som rådde, inte bara i statsbudgeten utan också i sjukvårdsbudgetarna runt om i landet. En av anledningarna till detta kaos i sjukvårdsbudgetarna var ju den fria etableringsrätt som Bo Könberg i högsta grad var medansvarig till. Nu har vi ordning i ekonomin, Bo Könberg, och nu kan vi tillåta oss att öka på resurserna. Folkpartiet tycker inte att det är viktigt med fullt så mycket pengar som andra partier i den här kammaren till sjukvården. Men vi lyckas ändå tillföra mer resurser. Hur hade det varit, Bo Könberg, om vi hade fortsatt på den väg som Bo Könberg medverkade till att Sverige slog in på när det gäller resurserna i sjukvården?
Fru talman! Jag noterar, utöver vänligheterna inledningsvis, att Hans Karlsson säger sig ha hört frågorna förut. Desto mer konstigt är det att han inte har kommit på något svar på dem. Han har ju chansen i nästa replik. Är det så att sjukvården i dag är bättre än för fem år sedan eller inte? Vad är Hans Karlssons bedömning? Låt oss höra den. I stället går han omedelbart in för att diskutera ekonomin. Det gör jag gärna med Hans Karlsson. Det var nämligen så att den borgerliga regeringen fick regera under den värsta lågkonjunkturen på två generationer. Det var inte så att man från socialdemokratiskt håll föreslog så väldigt många fler besparingar. Det var ju så, om jag får gå in på mitt eget fögderi som sjukvårds och socialförsäkringsminister, att det var med en viss svårighet vi kunde övertyga socialdemokraterna om att spara exempelvis inom sjukförsäkringen, inom arbetsskadeförsäkringen eller vad det kan ha varit för någonting. Någon stor hjälp hade vi inte av socialdemokraterna på den punkten. På frågan om det skulle vara bättre nu inom sjukvården om vi hade fått fortsätta tycker jag väl att fakta talar sitt tydliga språk. Det mesta tyder på det.
Fru talman! Jag tycker inte att jag har underlag för att säga om sjukvården har blivit bättre sedan 1994 eller inte. Men jag tillåter mig att tro att det är på det sättet. Jag medger också att framstegen inte är så stora. Men ett huvudskäl till det, Bo Könberg, är att vi faktiskt hade ett gigantiskt budgetunderskott, inte bara i statsbudgeten, utan också i våra sjukvårdsbudgetar runt om i landet. I en del fall är vi ännu inte i fatt, men vi är på god väg. Jag tror, Bo Könberg, att vi i det här landet och vår sjukvård hade varit betjänta av att Bo Könberg och socialdemokratin hade kommit överens om sjukvårdspolitiken i början av 90-talet. Men det visade sig inte vara möjligt med tanke på de regeringspartner som Folkpartiet då hade. Då tror jag att det hade varit möjligt att nå en historisk överenskommelse om en sjukvårdspolitik som inte var på marknadens utan på människornas villkor.
Fru talman! Jag noterar att Hans Karlsson inte vågade sig på något direkt påstående om att det är bättre inom sjukvården i vårt land efter fem år med en socialdemokratisk regering. Jag har full förståelse för det. Det låg kanske lite grann bakom min fråga att jag trodde att Hans Karlsson skulle få svårt med den. Det är väl bara att erkänna. Men den bild som Hans Karlsson ger av att vi från borgerligt håll på något vis hade öst pengar över sjukvården, om jag förstod honom rätt, och att man nu inte kunde fortsätta med det därför att pengarna inte räckte är väl lätt att kontrollera för den som är intresserad, exempelvis i Landstingsförbundets årsredovisning. Då finner man att vi tyvärr - det var inget vi gjorde med glädje - fick se till att sjukvården hade mindre reala resurser. Men vårdpersonalen, förändringar i system och annat gjorde att vi faktiskt fick ut mer av sjukvården. Det är vi förstås glada över. I sin förra replik nämnde Hans Karlsson etableringsfriheten. Jag har berört den utförligt i en artikel i Landstingsförbundets tidskrift. Jag hoppas att Hans Karlsson följer den. Där torde det visa sig att den inte är någon förklaring till det problem som Hans Karlsson diskuterar. Sammanfattningsvis: Vården var bättre när vi hade en borgerlig regering. Den har inte blivit bättre utan sämre under en socialdemokratisk.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag tycker att det är bra att socialministern kräver att Sverige ska få behålla sina restriktiva införselregler när det gäller alkohol. För mig är det en viktig trygghetsfråga. Vi vet alla att våldet i samhället hänger ihop med alkoholförbrukningen och vi vet att en restriktiv alkoholpolitik gynnar folkhälsan. Jag hoppas att socialministern får ett mycket starkt stöd i den här frågan. Fru talman! En stor och viktig bit i vårt trygghetssystem är att det finns en bra vård, en vård som givetvis ska vara solidariskt finansierad. Under de år jag har varit med i riksdagen har jag många gånger uttryckt min oro över de besparingar och de neddragningar som skett och sker inom vården. Det är besparingar som i många, förmodligen i de flesta landsting har skapat en oacceptabel situation när det gäller köer, antalet vårdplatser och personalens arbetssituation. Personalminskningen har också försämrat omvårdnaden. Även om bilden över vårdsektorn just nu ser ljusare ut än den har gjort på länge, finns det mycket som oroar mig, som visar att botten ännu inte är nådd. I höstas visade t.ex. de flesta landsting upp ett beräknat underskott för det kommande året. Nu ser man plötsligt i Landstingsförbundets redovisningar en helt annan bild. De flesta landsting visar en budget i balans vid det här årets slut. Om det är budgetbalans som är det viktigaste av allt när det gäller vården är det här en bra förändring. Men vi måste ställa oss frågan: På vilket sätt uppnås den här budgetbalansen? En del i förbättringen beror på att skatteunderlaget förbättrats. Vissa landsting har höjt skatten och på det sättet klarat budgetbalansen. Jag känner även till landsting som klarat budgetbalansen genom att räkna in eventuellt kommande pengar från kommunakuten. Men det finns också landsting som tvingas till kännbara besparingar i verksamheten och de ska verkställas under det här året för att budgetbalansen ska bli verklighet vid årets slut. Med andra ord: Det kommer att bli ytterligare försämringar inom vårdsektorn innan årets slut. Om jag tittar på Gävleborgs län, på mitt hemlandsting, ser jag att en tidigare beräkning visat på ett underskott för det kommande året. Nu har det vänts till att bli ett beräknat överskott för landstinget. Det ser ju bra ut. Men för att det ska kunna uppnås måste vården i Hälsingland på något sätt under året klara av att spara 40 miljoner. I Gästrikland måste man klara av sitt underskott på ca 50 miljoner. Det här är stora belopp i ett litet landsting som under flera år utsatts för återkommande besparingar. Nu diskuterar man möjligheten att spara i Hälsingland genom att ta bort ytterligare vårdplatser. Ingen vet hur det ska gå till. Man har särskilda möten där man sitter och diskuterar hur man ska kunna lösa det här. Det måste ju sparas för att få budgeten i balans. När det gäller vårdplatserna har det tidvis varit en sådan situation i Bollnäs att yrkesinspektionen hotat med vite på grund av överbeläggningar i korridorerna. Jämsides med att det ser ut på det sättet diskuterar man att ta bort vårdplatser. Andra besparingar som diskuteras är att ta bort patientbiblioteken i Bollnäs och Hudiksvall. Det är inga stora pengar man sparar på det, men det ska ändå bidra till budgetbalansen. Man föreslår också att hälsocentraler ska vara stängda veckovis, en vecka en hälsocentral, nästa vecka en annan hälsocentral osv. Allt på grund av de här besparingarna. Det här är bara några exempel som jag har fått information om. Såvitt jag förstår är situationen liknande i andra landsting. Den budgetbalans som förväntas uppstå vid årets slut och som i budgetsammanhang ser bra ut är inte gratis. Det kommer att svida i skinnet på vårdsektorn och kommer knappast att förbättra situationen för all den vårdpersonal som många gånger upplever sin nuvarande arbetssituation som mycket ansträngande och ibland som hopplös. Budgetbalansen kommer knappast heller att förbättra kösituationen. Jag tycker att det finns all anledning att följa upp situationen inom vården, att försöka få en tydlig bild över hur det verkligen ser ut i hela vårdsektorn. Jag skulle vilja se att vi över partigränser och blockgränser hjälps åt att skapa en möjlighet till den vård som svenska folket efterfrågar och skapa en sådan arbetssituation för personalen att den orkar vara kvar och arbeta vidare. I valrörelsen lovade vi alla att förbättra situationen i vårdsektorn. Nu tycker jag att vi måste upp till bevis. Bl.a. sade vi att det behövs fler händer i vården, fler händer för att ge bättre omvårdnad. Med tanke på hur det ser ut inom vårdsektorn anser att jag det behövs ekonomiska förstärkningar nu. De vårdmiljarder som så ofta nämns är bra, men t.ex. Kenneth Johanssons friska 8 miljarder, som är välkomna, kommer först nästa valperiod. Det är långt till dess. Det hinner ske mycket under de här åren på vägen dit. Jag tycker inte att vi kan vänta så länge. Det är bl.a. vården som vi alla har sagt är en prioriterad fråga. Om vi inte snart märker en förbättrad situation inom vårdsektorn är jag övertygad om att privatiseringen av vårdsektorn kommer att få vind i seglen. Varken vi eller jag tror inte någon annan heller tvivlar på att det kommer att skapas en efterfrågan och ett utbud på försäkringar där de som har råd och kan försäkra sig kommer att få den vård de vill ha. Så vill inte jag ha det. Jag vill som de flesta ha den trygghet som en bra vård ger. Jag vill att den ska vara solidariskt finansierad och vara tillgänglig för alla inom en rimlig tid och inom ett rimligt avstånd.
Herr talman! I mitt anförande tog jag upp min och många andras oro över att barns och ungdomars psykiska ohälsa har ökat. I dag på frukostmötet deltog Ågren och hade samma budskap, att det var ett stort problem med ökad psykisk ohälsa bland våra barn och ungdomar. Han sade bl.a., vilket jag tycker var mycket klokt, att barnfamiljer behöver mer tid för sina barn och ungdomar.

Herr talman! Som Kenneth Johansson mycket väl vet har Miljöpartiet sagt nej till maxtaxan.
Herr talman! Det är inte riktigt lätt att hänga med i alla svängar vad statsministern, vad Miljöpartiets språkrör och vad Thomas Julin svarar på den frågan. Det varierar nämligen. Jag tolkar detta som ett klart och tydligt svar. Någon maxtaxa ställer inte Miljöpartiet upp på. Och det tycker jag i så fall var ett klart och tydligt och dessutom ett bra svar, där vi har samma uppfattning. När det gäller den första delen av min replik tycker jag att Barnpsykiatrikommitténs betänkande, som har funnits i form av skrift ganska länge nu, borde verkligen bli till föremål för handling. Jag hoppas verkligen att Miljöpartiet och Thomas Julin delar den uppfattningen och att vi kan hjälpas åt att se till att vi går från ord till handling. Det är ett mycket angeläget område.
Herr talman! Jag delar Kenneth Johanssons uppfattning när det gäller barnpsykiatrin, och jag tycker att det är mycket allvarligt att vi har den situation som vi har. Tyvärr är det så att man oftast inte ser psykisk ohälsa lika akut som t.ex. en skada. Men jag upplever att psykisk ohälsa kan vara precis lika akut och viktig att åtgärda snabbt. Jag samarbetar gärna på den punkten.
Herr talman! Thomas Julin tecknar en besvärlig bild av dagens sjukvård. Jag delar den bild som han har redovisat. Det är på många håll en väldigt svår situation, framför allt i glesbygd och landsbygd, där det många gånger är svårt att få personal och där personalen flyr verksamheten. Både vårdcentraler och kliniker saknar läkare och sjuksköterskor. Det gör man många gånger därför att man känner att man arbetar i en arbetsmiljö där man inte kommer till. Vi kan också se genom undersökningar att stressen är större hos personalen som jobbar inom offentlig sektor än i privat sektor när det gäller t.ex. sjukvården. Det finns möjligheter att utveckla vården. Det finns möjligheter att ta andra alternativ. Skulle man ta till vara dem som Leif Carlson tidigare nämnde ger det utrymme också för mer sjukvård. Mot den bakgrunden skulle jag vilja ställa en direkt fråga till Thomas Julin: Kommer Miljöpartiet att stödja socialdemokraterna i deras förslag om att lagstifta mot sjukvård, för det är vad det de facto handlar om?
Herr talman! Att lagstifta mot sjukvård låter, tycker jag, lite hårt. Vi har ännu inte sett hur skrivningarna är. Men jag tycker också att det låter väldigt hårt när man säger att man ska förbjuda någon form av sjukvård. Däremot tycker jag att det är väldigt viktigt att man går lite försiktigt fram och ser till att det finns spelregler för hur det här ska fungera. Jag förstår mycket väl all vårdpersonal som är frustrerad i dag över den situation som är och som de upplevt under en lång tid. Jag har hört vårdpersonal som säger att allt är bättre utom det vi har i dag. Därför säger jag att den situation som vi har ger vind i seglen för de alternativ som ni förespråkar. Jag vill helst se att samhället har en bra och omfattande vårdsektor.
Herr talman! Vi har svårt att få personal till sjukvården. Vi vet att många tycker att det är bra att det finns olika arbetsgivare att välja mellan, att många känner att de äntligen får en chans att förverkliga sina drömmar genom att driva verksamheten själva. Jag vet att det bara i mitt eget landsting finns 1 000 förfrågningar på att kunna få ta över verksamheten och driva den i egen regi. Det kanske är det som behövs för att vi ska se till att få framtidsoptimism i sjukvården igen, som gör att vi får utvecklingsklimat, som gör att nya idéer kommer till och verksamheten utvecklas. Jag är mycket tacksam för att Miljöpartiet här ändå anger en viss tveksamhet till att stödja socialdemokraterna i att förbjuda genom att lagstifta mot sjukvård och därmed också lagstifta mot utveckling och förbättring.
Herr talman! Vi har inte sett förslagen. Jag känner inte till vad som står i dem, så jag kan inte uttala mig om det. Men jag tycker också, som jag sagt, att vi måste se till att det finns spelregler.

Herr talman! Trygghet och välfärd är för alla människor det viktigaste i tillvaron. Naturligtvis varierar graden av angelägenhet i det korta perspektivet beroende på hur den enskilde, familjen och de närmaste har det just nu. Men sett över tid är det trygghet och välbefinnande som står i centrum för oss alla. Ett självklart konstaterande, kan tyckas. Men inte desto mindre finns det skäl att påminna om detta, eftersom hälsa och välbefinnande inte kommer av sig självt utan genom ansträngningar av olika slag - gemensamma och enskilda. Med delbetänkandet från kommittén Välfärdsbokslut har vi fått en utmärkt källa att hämta fakta och kunskap från, även om kommitténs ledamöter konstaterar att det finns betydande områden som kräver rejält mycket mer forskning för att man med säkerhet ska kunna konstatera orsakssammanhang och påverkansmekanismer. Men de slutsatser som redovisades i tisdags ger fullt tillräckligt underlag för att med kraft angripa orättvisor och ojämlikhet. Samtidigt bör också kommitténs delbetänkande bidra till att debatten om välfärden blir mera saklig, att debatten fokuserar de individer och grupper som har det svårt och att vi som deltar i denna debatt i dag och andra gånger har inriktningen att angripa det som är verkliga problem och inte hemfaller åt polemiken för dess egen skull. Herr talman! Barnfamiljer i allmänhet och ensamföräldrar i synnerhet är grupper som fått det mycket svårare under 90-talskrisen. Därför känns det naturligtvis bra att vi nu höjer barnbidraget och att också flerbarnstillägget justeras i motsvarande grad. Det är också bra att det i vårpropositionen kommer förslag om ytterligare höjningar av barnbidraget. På samma sätt finns det skäl att heja på arbetet med att sänka avgifterna inom barnomsorgen. Det gynnar den grupp som bäst behöver det. Dessutom minskar det marginaleffekterna för dem som tar jobb, ökar sin arbetstid eller får bättre betalda jobb. Det finns nog ingen som gillar att merparten av en ökad inkomst och en ökad arbetsinsats hamnar utanför den egna plånboken. För merparten av partierna i denna kammare har det hittills verkat vara viktigare att tillfoga regeringen nederlag än att med utgångspunkt från kända omständigheter ta itu med ett verkligt problem. Herr talman! Jag fortsätter att hämta underlag från Välfärdsbokslutet. Där framgår med väldigt stor tydlighet också att arbete och egen inkomst är centrala delar i att förbättra rättvisan och öka välfärden. Inte heller det är något överraskande, men samtidigt viktigt att understryka. Den mycket höga arbetslöshet vi har haft i Sverige har bidragit till ökade klyftor och mer av utanförskap. Det tycker jag är viktigt att vi lägger på minnet. Många talar om rättvisa, men dessvärre är det inte lika många som är beredda att fatta politiska beslut som leder till ökad rättvisa. Ett aktuellt exempel på detta är det spektakel som Miljöpartiet iscensatt genom att gå samman med de borgerliga partierna när det gäller arbetsrätten. Med spektakel menar jag inte att merparten av riksdagens ledamöter bidragit till ett visst beslut - det är demokratins självklara förutsättningar - men jag menar att den omständigheten att Miljöpartiet uppenbarligen har behov av att tillfoga socialdemokratin ett nederlag gör att det passar sig att kampera ihop med bl.a. Moderaterna när det gäller arbetsrätten. Jag vet inte om miljöpartisterna inte vill förstå eller om de bortser från vad som faktiskt händer när man gör ett sådant här ingrepp i lagen om anställningsskydd. För det första rubbar det balansen mellan arbetsgivare och anställda. För det andra ökar det orättvisorna i arbetslivet, eftersom det är de som har den svagaste kopplingen till arbetslivet, den svagaste ställningen på arbetsmarknaden som drabbas i första hand. Med kännedom om hur det har varit tidigare, och när den här regeln tillämpades, vet vi att den grupp som får mest stryk är kvinnor; kvinnor i fertil ålder, som har barn eller kanske kommer att få barn. Det är obegripligt att ett sådant förhållningssätt kan vinna en majoritet i denna kammare. Miljöpartiet medverkar till att försämra jämställdheten i arbetslivet. Det ska läggas till det redan tuffare klimatet och villkoren för kvinnor i arbetslivet som Välfärdsbokslutet redovisar.

En hel del av oss vet att det är precis tvärtom. Villkoren borde vara bättre för att alla som behöver det ska ha möjlighet att stanna hemma när de är sjuka. Den förändring som Miljöpartiet driver igenom innebär att just de grupper som lagen om anställningsskydd 1974 instiftades för, vill Miljöpartiet medverka till att försämra för. Det är de grupper som av olika skäl har en svag eller bekymmersam ställning på arbetsmarknaden. Herr talman! Det finns också ljusglimtar i bokslutet. Människor med svåra funktionshinder har gått stärkta ur 90-talet. Jag tycker att det är väldigt glädjande. Trots den oerhört djupa ekonomiska krisen har riksdagen kunnat samlas till beslut som har gett mest till dem som behöver mest. Enligt Välfärdsbokslutet har resurserna till denna grupp ökat med 40 % under 90-talet. Det överaskar inte, eftersom den socialdemokratiska riksdagsgruppen tidigare har låtit utreda förhållandena här och kommit till samma slutsats som Välfärdsbokslutet. Det har vi gjort med hjälp av Jag hoppas att detta kan leda till att debatten i fortsättningen handlar om det som är de verkliga problemen för människor med funktionshinder, dvs. tillgänglighet och delaktighet i vid mening. Men då krävs ingrepp i form av lagstiftning och mer pengar till berörda aktörer, helt enkelt politiska prioriteringar, som kostar för andra grupper. Den enskildes rätt gynnas bäst av gemensamma lösningar, herr talman. Det är min slutsats.

Herr talman! Bra sjukvård är en väsentlig del av välfärd och trygghet. Hans Karlsson har tidigare i dag sagt att vid privatisering försvinner sjukhus. Hans Karlsson kan rimligen inte mena att de försvinner som vårdgivare. Sannolikt, och erfarenhetsmässigt, är de bättre vårdgivare än de har varit tidigare. De försvinner tydligen som offentligt ägda, och det är det väsentliga. Är det så att Hans Karlsson anser att det är viktigast vem som äger sjukhuset, inte om ägaren ges sådana förhållanden att vården blir bättre för patienterna, tillgängligheten blir bättre, kvaliteten blir bättre, innovationsförmågan tas till vara på ett bättre sätt och att man är en bättre arbetsgivare? Ägandet går tydligen före att det blir bättre. Om vi får mångfald och konkurrens vet vi erfarenhetsmässigt att vi inte bara får just de här positiva förhållandena på den privata sidan, utan det sporrar också den offentliga - hela sjukvården gagnas. Varför vill Hans Karlsson inte vara med och skapa sådana förhållanden så att vi får bättre förhållanden för sjukvården?
Herr talman! Jag är överens med Leif Carlson, och jag är beredd att tillsammans med honom medverka till att svensk sjukvård blir bättre. Men jag är inte säker på att vi gör samma vägval därvidlag. Jag är snarare tämligen övertygad om att vi gör olika vägval. Jag tycker inte att det är särskilt meningsfullt att här i dag diskutera någonting som kommer att presenteras i morgon. Det är inte många av oss som är särskilt kunniga om vad förslaget kommer att innehålla. Jag tycker att det är viktigt att slå fast att det måste finnas regler för vad man faktiskt får göra med de institutioner, de verksamheter och det ägande som skattebetalarna har finansierat.
Herr talman! Det är riktigt att vi inte vet exakt vad innebörden är. Men det framgick rätt tydligt av intervjun med statsministern i går att man ska sätta stopp för privat drivna sjukhus. Det är tydligen viktigare för det offentliga, det som Hans Karlsson vill stå som representant för, att äga sjukvården än att sjukvården blir bra. Vi har tillräckligt många undersökningar som visar att konkurrensutsättning leder till att man får ut mer för pengarna, det blir effektivare vård och bättre för personalen och patienterna. Tillgängligheten blir mycket större och kostnaden blir mycket lägre. Skattebetalarna, som faktiskt har betalat, får mer för sina pengar. Jag tycker att Hans Karlsson klart skulle säga: Jag vill vara med om att förbättra för sjukvården; den ska utsättas för konkurrens, och även sjukhus, där mycket av den innovativa verksamheten bedrivs, måste konkurrensutsättas. Det skulle vara ett bra uttalande för patienternas skull.
Herr talman! Jag fortsätter att säga att jag är överens med Leif Carlson om att det är bra med mångfald och att olika driftsformer och organisationsformer kan stimulera till effektivare användning av resurserna och nya lösningar samt skapa en positiv atmosfär för personalen. Men jag misstänker att det som Leif Carlson och Moderaterna är ute efter är att radikalt lägga om sjukvårdspolitiken i Sverige. Jag inte bara misstänker det - jag är tämligen övertygad. Man säger att man har lösningen till en mycket lägre kostnad. Jag kan inte låta bli att titta på hur man har hanterat detta och vilka konsekvenser det har blivit i den del av världen som ibland brukar nämnas som frihetens främsta banerförare, USA. Om det är någonstans man inte använder resurserna effektivt så är det i amerikansk sjukvård. Det är uppenbart, Leif Carlson. Det är så oerhört mycket högre kostnad och så väldigt många människor som trots det inte får någon sjukvård. Den vägen tycker inte jag är en svensk väg.
Herr talman! Jag skulle vilja ta fasta på det Hans Karlsson sade när det gäller rättvisa. Det gäller barnfamiljernas situation. Vi vet att svenska barnfamiljer är de som är hårdast beskattade i världen. Vi har världens högsta skatter för låg och normalinkomsttagare. Det innebär att de flesta barnfamiljer är beroende av bidrag för att de ska kunna klara sin försörjning. Det tog jag också upp tidigare. Nu säger Hans Karlsson att maxtaxa är ett mycket bra förslag för att komma till rätta med orättvisorna. På det sättet ska man öka rättvisan. Men förslaget om maxtaxa innebär ju att det är de som har barn i kommunalt finansierad barnomsorg som kommer att få ett bättre ekonomiskt utrymme än alla andra som väljer att ordna barnomsorgen på annat sätt eller själva vara hemma med barnen. Är det rättvisa att bara de som gör som Hans Karlsson vill, dvs. har sina barn på ett kommunalt dagis, får det något lättare ekonomiskt, medan alla andra fortsatt får en mycket svår ekonomisk situation?
Herr talman! Jag tror att vi om vi granskar historien ska finna, Chris Heister, att vi ganska ofta har haft skilda uppfattningar om vad som är rättvisa. Det har också den politiska kampen under det gångna seklet visat. I detta fall handlar rättvisa om att alla ska ha möjligheter till arbete och egen försörjning. Taxorna i barnomsorgen ska inte vara något hinder för detta, och inte heller något hinder om man vill öka sin arbetstid.
Herr talman! Alla ska ha möjligheter till arbete och egen försörjning, sade Hans Karlsson. Det är rättvisa. Jag håller med om att arbete är det allra viktigaste. Det har jag också pekat på tidigare. Vi har fortfarande väldigt hög arbetslöshet. Man ska kunna leva på sin lön, men trots det vill inte Hans Karlsson och socialdemokraterna se till att fler kan leva på sin egen lön och klara sin egen försörjning på det de tjänar ihop, utan de ska vara beroende av bidrag. Så säger man att det ska bli lite bättre med rättvisan och att man därför ska införa maxtaxa i barnomsorgen. Men det är ju inte en rättvisa för alla, Hans Karlsson. Det innebär en bättre ekonomisk situation bara för dem som gör precis som Hans Karlsson vill. De som vill ordna barnomsorgen på ett annat sätt än det Hans Karlsson tycker är bra kommer inte i åtnjutande av socialdemokraternas och Hans Karlssons rättvisa. De får fortfarande förlita sig till bidrag eller tvingas gå till socialkontoret därför att den egna inkomsten inte räcker till för familjens försörjning.
Herr talman! Jag får upprepa mig och säga att det nog är så, Chris Heister, att vi har lite olika sätt att definiera vad som är rättvisa. Det har också historien visat. Jag sade att rättvisa för mig i detta fall handlar om att alla ska ha möjlighet till arbete och egen försörjning. Taxorna ska inte vara ett hinder för detta eller ett hinder om man vill öka sin arbetstid. Det tycker jag är bra, för vi behöver fler människor i arbete. Därför bedriver vi också en arbetsmarknadspolitik som handlar om arbetslinjen. Också funktionshindrade ska ha möjlighet till arbete och inte behöva diskrimineras i arbetslivet. På den punkten vet jag att Chris Heister inte tycker likadant, eftersom hon röstade emot det förslaget i riksdagen i mars förra året.
Herr talman! Vi diskuterar nu i den allmänpolitiska debatten under rubriken Trygghet. I denna underavdelning sysslar vi rätt mycket med sjukvård och äldreomsorg, som ju är en viktig del av tryggheten. För oss i Folkpartiet är det en mycket central del. Man ska kunna veta att det finns en bra sjukvård i vårt land om man själv, ens make eller maka, ens föräldrar eller ens barn blir sjuka. Om dessa frågor talade Hans Karlsson mycket lite under sitt anförande. Med tanke på hur det ser ut i den svenska sjukvården och äldreomsorgen och vad socialdemokraterna har åstadkommit under sina fem år vid makten är det i och för sig förståeligt. Under vår förra replikväxling med anledning av mitt inlägg, där jag pekade på ett antal saker som hade blivit sämre eller där det inte hade hänt någonting under femårsperioden, nämnde jag bl.a. de ökade köerna till operationer och behandlingar och också att utbyggnaden av husläkarsystemet går väldigt långsamt och att det skulle kunna ta 125 år innan man når sjukvårdsministerns mål. Jag vill ge Hans Karlsson chansen att kommentera dessa påståenden.
Herr talman! Först när det gäller frågan om prioriteringar i mitt anförande kan jag för kammaren berätta att jag inte hade tänkt mig att stå här som företrädare för hela det socialdemokratiska partiet i denna fråga. Jag hade tänkt att ur egen fatabur redovisa en del synpunkter på politiken. Men det blir inte alltid som man har tänkt sig. Därför ska jag försöka att också motsvara en del andra förväntningar. Väntetiderna i sjukvården är ett problem, men jag tror inte att lösningen är att vi här inför några garantier. Jag har inte sett att det skulle fungera. Sedan går jag till frågan om när vi kommer att ha uppnått målet om en läkare på 1 500 invånare och om det tar 125 år eller något kortare tid, vilket jag tror att det kommer att göra. Den frågan kommer att få sitt svar - åtminstone det svar som kan ges nu - i den nationella handlingsplan för sjukvården som kommer att redovisas senare under våren.
Herr talman! Jag kan inte skärskåda den bakomliggande socialdemokratiska planeringen för den allmänpolitiska debatten. Jag hade bara hoppats att för oss i Folkpartiet och mig så tunga väsentliga områden som sjukvård och äldreomsorg skulle fått ett lite större utrymme. Men nu blev det som det blev. Det låter trevligt att vi som är för husläkare och har arbetat för det rätt länge ändå snart ska få svar på frågan om vad socialdemokraterna vill göra i praktiken. Som jag sade förut ger vi än så länge sjukvårdsministern möjlighet att i handling visa det som han har talat för på ett bra sätt. Vad det gäller köerna har jag genom åren haft svårt att förstå resonemanget från socialdemokraternas håll att det inte hjälper med några garantier mot vårdköer och att det måste ordnas på något annat sätt. Vi har ändå diskuterat 90-tal i dag. Vi har prövat vårdgaranti under några år, och köerna har försvunnit. När vi sedan avskaffar vårdgarantierna har köerna kommit tillbaka. Det är ingen orimlig hypotes, Hans Karlsson, att det finns något samband mellan dessa saker.
Herr talman! Jag vidhåller att det inte är så enkelt, Bo Könberg, att det handlar om att vi ska instifta en garanti i denna kammare. Vad det handlar om är att de resurser och den organisation och utrustning som behövs för att vi ska kunna korta väntetiderna ska finnas. Ett sådant arbete pågår ju. Det är klart att detta arbete har fördröjts av den ekonomiska kris som vi har gått igenom. Bo Könberg deltog i en regering som inte ensam ska bära ansvaret för den krisen, men som jag vill påstå ändå genom sin konstruktion bidragit till att förlänga krisen. Fyra partier kunde inte enas om prioriteringarna. Det blev för mycket prioriteringar och för mycket utgifter. Den fria etableringen för läkarna bidrog till att urholka ekonomin för landstingen - ett problem som vi fortfarande bär med oss.
Herr talman! Jag blir lite förvånad när Hans Karlsson använder uttrycket spektakel om Miljöpartiets förslag när det gäller arbetsrätten. Jag kan säga att det är ett ärligt förslag från oss. Vi tycker att det är ett förslag som är bra och viktigt för småföretagarna. Det skulle aldrig falla mig in att anse att ett förslag från Hans Karlsson är ett spektakel.
Herr talman! Det är möjligt att det inte är ett spektakel, Thomas Julin. Men inte desto mindre bidrar Miljöpartiet till att öka orättvisorna på den svenska arbetsmarknaden. I det här fallet deltar man i ett beslut som förskjuter mer makt till arbetsgivarna och som ställer kvinnor, anställda med upprepade sjukskrivningsperioder, kritiska fackliga företrädare och andra i en sämre situation än hittills. Det tycker jag är dåligt,
Herr talman! Såvitt jag förstår har en stor del av företagen redan möjlighet att göra sådana här undantag genom olika avtal. Det här är inte så specifikt, utan det här är mer riktat mot småföretagen. Vi är, som sagt, övertygade om att detta är viktigt för dem. Jag tror att de flesta företagare är ärliga och bra arbetsgivare som hanterar det här på ett bra sätt. Det är min övertygelse.
Herr talman! Jag håller med Thomas Julin om att arbetsgivare i allmänhet är väldigt respektabla och försöker göra sitt bästa. Det är självklart. Men historien har visat oss att vissa grupper har det svårare på arbetsmarknaden, beroende på de omständigheter som jag pekade på tidigare. Därför tycker jag att det är så fel att göra det här ingreppet. Det är ett betydligt allvarligare ingrepp än Thomas Julin vill medge. Det ökar orättvisorna. Det förskjuter makt till arbetsgivaren. Och det är fullständigt onödigt, eftersom det i lagen om anställningsskydd, som började gälla 1974, står att man ska förhandla om huruvida man behöver behålla en särskild kompetens. Och det gör man varje dag, landet runt. Det fungerar jättebra. Men SAF har bestämt sig för att bryta upp arbetsrätten. Det köper Miljöpartiet, och det tycker jag är trist.
Herr talman! När jag hörde Hans Karlsson tala om Välfärdsbokslutet tänkte jag begära replik för att fråga om han var överraskad av slutsatserna - jag kände till varenda en mycket väl. Men sedan sade Hans Karlsson att inte han heller var alldeles överraskad. Då tänkte jag att jag skulle begära replik för att fråga om samarbete kring dessa slutsatser och frågor. Jag tänkte också fråga hur Hans Karlsson ser på förebyggande arbete med barn och ungdomar och om villigheten att satsa rejält på förebyggande investeringar och om hur han ser på ekonomin, att rejäla förebyggande insatser lönar sig i längden. Men när jag hade kommit hit i tankekedjan drämde Hans Jag menar att samarbete inte alltid betyder att man till punkt och pricka ska göra som storebror säger. Ibland kan man tycka olika, och vi bidrar inte till att försämra jämlikheten. Vi vill i allra högsta grad ha jämlikhet, och det har vi visat på många sätt. Jag har inte varit i kammaren hela dagen, eftersom jag har suttit och arbetat med arbetsskadeförsäkringen och arbetsskador. I det sammanhanget finns det ett stort ojämlikhetsområde. Jag hade hoppats på att vi skulle kunna jobba tillsammans för att förbättra för den speciella kvinnogrupp som det handlar om i det här fallet.
Herr talman! Nej, jag är inte överraskad av slutsatserna i Välfärdsbokslutet, men jag tycker ändå att de är värdefulla. Detta ger tung fakta när det gäller de slutsatser som de flesta nog redan har dragit av konsekvenserna av 90-talskrisen. Jag vill samarbeta kring att rätta till den här obalansen och laga de här revorna. Jag vill också bidra till det förebyggande. Centerpartiet tillsammans med Socialdemokraterna har vaskat fram 8 friska miljarder som ska användas till sjukvården. Det skulle förvåna mig om inte en ganska stor del kommer att landa hos psykiatrin. Vi vet att det finns väldigt mycket att göra, inte minst inom barnpsykiatrin, för att förebygga och skapa bättre förutsättningar. Jag hoppas att en hel del av de pengarna ska hamna där. Jag är också involverad i arbetet med att ta fram ett nytt förslag till arbetsskadeförsäkring och att öka jämställdheten på det området. Det är självklart. Men jag kommer inte ifrån att sådana förändringar i lagen om anställningsskydd som Miljöpartiet vill göra ökar ojämlikheten och minskar jämställdheten.
Herr talman! Jag tycker också att slutsatserna är värdefulla. Det är skönt att bli bekräftad. Ordet skönt får jag kanske sätta inom citationstecken, eftersom jag blir bekräftad när det gäller sådant som inte är bra. Men det är ändå skönt att veta att det finns fler som tänker så här. Och om det är en sådan här bred sak som det här bokslutet är det troligare att flera ställer upp på det. Det är bra om vi kan samarbeta kring det här. Vi har olika åsikter om det här med jämlikheten i förhållande till det här med arbetsrätten. Det är så, men jag anser att man även i ett samarbete inte alltid måste tycka precis lika. Vi har andra metoder för att öka jämlikheten, och vi har jobbat mycket med detta. Den där betongarmen tyckte jag var mycket otrevlig i den här debatten, som började i går i ganska stort samförstånd. Den var onödig.
Herr talman! Jag håller med Kerstin-Maria Stalin om att man inte behöver vara överens om allt. Jag skulle tro att man inte heller är det inom partierna. Men när det gäller betongarmen, som Kerstin Maria Stalin säger, vill jag säga att lagen om anställningsskydd och löntagarnas rättigheter på arbetsmarknaden är en central fråga för oss socialdemokrater. Det är klart att man måste reagera om man lierar sig med partier som egentligen vill bryta upp arbetsrätten och på nytt vill ställa löntagarna i total beroendeställning till arbetsgivarna. Jag hoppas att den här betongarmen kan få Miljöpartiet att fundera ett varv till. Är det så här vi ska ha det, eller ska vi inte se till att det faktiskt råder balans på arbetsmarknaden? Man kan faktiskt förhandla mellan arbetsgivare och arbetstagare om hur en verksamhet ska vara bemannad.
Herr talman! Jag ska inte upprepa argumenten från Hans Karlssons och mitt tidigare replikskifte. Däremot skulle jag vilja ställa en följdfråga utifrån ett uttryck som Hans Karlsson använde. Han sade att man ska stoppa möjligheterna till utförsäljning, eftersom det kan säljas ut till reapris. Då måste jag efter att ha tänkt efter lite fråga: Har det gjorts? Vad bygger Hans Karlsson sitt uttryck "sälja ut till reapris" på? Om det inte finns någon substans i det är det faktiskt ett angrepp på alla dem som jobbar seriöst med upphandlingar. Den andra frågan är: Är en liten vinst i en verksamhet så farlig för socialdemokraterna?
Herr talman! Nej, jag tycker inte att en vinst är farlig alls. Men det handlar om att använda skattepengarna till det som de är avsedda för, och de är ju inte avsedda för vinster utan för verksamhet. Sedan ska jag gå över till frågan om utförsäljning. Jag får kalla kårar längs ryggen, eftersom jag nog ändå upplever att det finns en oerhört stor spricka inom sjukvårdspolitiken, framför allt mellan moderaterna å ena sidan och resten av kammaren å andra sidan. Moderaterna - och det har vi sett och hört i oändligt många debatter - eftersträvar någonting helt annat än vi andra sex partier. Det är lite trist om Kenneth Johansson och Centerpartiet ska hänga på den vagnen när vi i övrigt är tämligen överens om sjukvårdspolitiken och behovet av mer resurser. Vi har tillsammans tagit fram 8 miljarder.
Herr talman! När det gäller att sälja ut till reapris upprepar jag att mina kontakter, och de är ganska många, visar att både vårdgivare och de som handlar upp verksamheter jobbar mycket professionellt och med hårda förhandlingar för att få den bästa och mesta vården för skattebetalarnas pengar. Om inte Hans Karlsson har substans bakom det han säger om att sälja ut till reapris är det insinuationer. Egentligen, om jag inte vore så snäll, skulle jag använda betongarmen, för jag tycker att det är ett angrepp på alla förtroendevalda runtom som kämpar och sliter och försöker att göra det allra bästa. Till sist tycker jag att om en verksamhet får en liten, liten vinst att satsa på kompetensutveckling eller att investera är det bättre än om det blir en förlust i verksamheten.
Herr talman! Jag är överens med Kenneth Johansson om det sista. Pengar som återinvesteras, som används till utbildning eller utveckling, är självklart värdefulla pengar. Jag har inte tolkat det som att debatten handlar om det. Jag har tolkat det som att vi behöver regler, Kenneth Johansson, för hur man får handskas med skattebetalarnas tillgångar. Får man sälja dem hur som helst? Jag är inte lika övertygad som Kenneth Johansson om att man alltid färgas av ambitionen att få ut det mesta möjliga av det man försöker att sälja ut. Ibland kan det bakomliggande faktiskt vara en politisk ambition att bryta upp den ordning vi har haft inom sjukvården i Sverige för att skifta system och åstadkomma någonting helt annat än det Kenneth Johansson och jag eftersträvar.
Herr talman! Hans Karlsson tog upp de funktionshindrade och gladdes över att de trots allt har fått en bättre situation, och det kan vi hålla med om. Vi har kunnat göra de prioriteringarna. Vi i Folkpartiet gjorde bedömningen att vi trots ett besvärligt ekonomiskt läge ville vara med och genomföra handikappreformen. Hans Karlsson talade också om att det nu var dags att gå vidare och ta tag i det här med tillgängligheten. Det instämmer vi i Folkpartiet i. Vi har faktiskt vid vårt landsmöte antagit ett program för att just sätta i gång och få någonting att hända på tillgänglighetsområdet. Där kan vi säkert komma varandra till mötes. Jag vill bara fråga Hans Karlsson: Kan vi räkna med något förslag på det här området kanske redan i vårbudgeten?
Herr talman! Ja, det kan vi räkna med. Jag hälsar Kerstin Heinemann välkommen i arbetet med att bereda och behandla den nationella handlingsplanen för handikappolitiken i socialutskottet här framöver.
Herr talman! Ja, vi är beredda att fortsätta att göra livet bättre för de svårast funktionshindrade. Det finns en grupp bland dessa som fortfarande inte har blivit ordentligt delaktig, och det är de psykiskt handikappade, de som känner stor oro och ångest och som har problem med den sociala tryggheten. Vi pratar ju om trygghetsfrågor här. De bör nu också stå på tur och få sina speciella funktionsstörningar inräknade som en möjlighet att få lite fler timmar i sin ersättning för en personlig assistent.
Herr talman! Jag fortsätter att vara överens med Kerstin Heinemann och Folkpartiet. Jag hoppas att vi kan åstadkomma förändringar i den här riktningen. Det finns också svårigheter, det ska vi vara medvetna om, att göra avgränsningar så att vi hanterar ekonomin på ett sådant sätt att vi har kontroll över utvecklingen. Men ambitionsinriktningen är vi helt överens om.

Herr talman! Ger mer inflytande friskare svenskar? Jag har blivit uppfödd med att fisk blir jag intelligent av, morötter ger mig bättre mörkerseende och spenat mer muskler. Att mina chanser till ett bättre hälsotillstånd skulle öka genom ett större mått av livskontroll visste jag inte då, men nu vet jag. Nu visar rapporter att ökat ansvar och ökad valfrihet, att kunna få vardagsvälja, är precis sådana faktorer som påverkar min hälsa. I den nationella folkhälsokommitténs senaste betänkande finns en beskrivning av ett hälsovänligare samhälle där människor har möjlighet att handskas med livets utmaningar och ta ett eget ansvar. Man pekar på att ojämlika levnadsförhållanden, osunda miljöer och annat i miljön som skapar fysisk och psykisk ohälsa till stora delar har undanröjts men konstaterar också att trots detta faktum ökar de psykosociala besvären och utbrändheten. Vad är det då i vårt samhälle som skapar denna ohälsa och otrivsel? Jag har tidigare nämnt forskaren och professorn Aaron Antonovsky, och jag gör det igen. Han har studerat förutsättningarna för hälsa och menar att verkligt inflytande över vardagslivet är en trygghetsfaktor. Han menar att ju mer otrygga vi är, desto sämre mår vi, och ju mindre en människa behövs och känner sig, desto större är hennes behov av vård och omsorg. Hälsa förutsätter alltså deltagande. Tänk om Socialstyrelsen kommer med en rekommendation om minst ett nytt val i månaden! Det blir något att se fram emot. Men för att detta ska hända måste maktpolitiker sluta stå i vägen. Detta beskrivs också väl i den ESO-rapport, Att snubbla in i framtiden, som vi kunde ta del av strax före jul. Här ges också en förklaring till varför felaktigt genomförda förändringar skapar otrygghet, speciellt inom den offentliga sektorn, varför man värjer sig mot nytt, varför valfrihet, konkurrens och alternativ ger skrämselhicka och leder till krampaktiga försök att vidmakthålla det gamla. En viktig skillnad mellan offentlig och privat verksamhet, menar man, är att privat verksamhet är marknadskopplad medan offentlig verksamhet är budgetkopplad, varför signalerna om att en verksamhet behöver förändras ter sig helt olika. Erfarenhet från tidigare förändringsarbete inom offentlig förvaltning tas inte heller till vara. Forskning saknas. Och vem ska ta på sig rollen att ifrågasätta verksamheten? Erövrade makt och statuspositioner hotas. Det är därför ett förändringsarbete inom den offentliga sektorn fungerar så dåligt, och det är därför personalen mår så dåligt. Utomstående kan också, herr talman, ha intresse av att bevara status quo - eller förmås att tro det och uppmuntras att ställa upp och försvara ett bestående. Just därför efterlyser också ESO i sin rapport förändringsvilliga medarbetare som vet hur man driver en process genom de nödvändiga stegen utan att skada de inblandade. Jag kan konstatera att politiker inte är de mest lämpliga att leda ett förändringsarbete, om jag uttrycker det lindrigt. I den välfärdsrapport som det har talats om tidigare här i dag och som presenterades i veckan konstaterar också Joakim Palme att många beslut fattas och många hetsiga debatter förs utan saklig grund. Det framgår vidare att politiker vet för lite om de konsekvenser besluten får och att utvärderingar och uppföljningar av reformer saknas på de flesta områden. Det är i dessa händer som vänstermajoriteten vill fortsätta att lägga ansvaret för våra barns utbildning och våra äldres omsorg. Herr talman! Någon klok person sade: Livet kan bara förstås bakåt men måste levas framåt. Samhället har alltid utvecklats, men det är först genom demokratins verkliga ankomst som den politiska makten har fått möjlighet att kraftfullt påverka samhällsutvecklingen också bakåt. Demokratin ska användas med ödmjukhet och lyhördhet - inte för att visa makt över enskilda människor. Vänstermajoriteten ägnar sig i dag åt att skapa ett antal svaga grupper i samhället som man ska kunna ta hand om och därmed bekräfta nödvändigheten av ett stort antal politiker. Arbetslösa, handikappade, äldre och ensamstående mammor är exempel på sådana svaga grupper som man vill ta fram. Men det handlar alltså inte om svaga grupper, utan det handlar om individer som behöver sådana redskap att de själva får en möjlighet att ta ansvar. Man behöver personer runtomkring sig som tror på individens vilja och förmåga. Det är ingen skillnad mellan äldre personer och mig och er, ja, oss alla. Man är bara lite äldre och behöver lite annan hjälp men man behöver inte ingå i en svag grupp. Låt oss inte använda begreppet våra äldre! Jag känner en ensamstående mamma som blir lika irriterad varje gång hon omnämns som svag. Hon har det tufft men hon är inte svag. Hon är starkare än många gifta kvinnor. Maktpolitikern vill inte förändra eftersom man då tappar kontrollen. Därför väljer man att inte heller stödja en samhällsutveckling med en tro på individens egen kraft. Man uttalar vackra ord som medbestämmande, inflytande och påverkansmöjlighet men där stannar det. Var gränsen går avgör en politiker. Herr talman! Framtiden handlar om goda idéer. Det är människor som har dessa goda idéer - inte företagen och inte den politiska makten. Framtiden handlar faktiskt om människors livskontroll i deras vardag. Först när maktpolitikerna börjar tro på andras förmåga och vilja kan vi också påverka välbefinnandet. Först då känner vi en trygghet och då behöver vi inte gömma oss bakom otrygghet och ett psykosomatiskt tillstånd. Tack!

Herr talman! Det har sagts tidigare i debatten här att det finns skiljelinjer i politiken och att den tydligaste skiljelinjen går mellan Moderaterna och de övriga partierna i kammaren. Detta tycker jag att Cristina Husmark Pehrsson har bekräftat. Det var ett praktfullt angrepp på den offentliga sektorn, som beskrevs som onödig. Dessutom gjordes påståendet att vänstermajoriteter skapar svaga grupper. Jag vill med kraft dementera det. Vad vi i vänstermajoriteten sysslar med är att bygga strukturer som bär för alla individer i livets olika skeden. Det är i alla fall mitt sätt att se att individer också har trygghet. Det handlar om generella system och det hela bygger på ett ord som jag håller väldigt högt, nämligen ordet solidaritet. I mitt anförande tidigare utvecklade jag just detta med att folk blir beroende av olika tjocka plånböcker när vi bryter ned systemen. Klyftorna i samhället ökar.
Herr talman! Jag vill för Ingrid Burman återigen bara tala om att mycket av det som jag sagt här i dag står att läsa om i den ESO-rapport som jag hänvisade till. Jag rekommenderar Ingrid Burman att ta del av rapporten Att snubbla in i framtiden. Med tanke på vad jag där kunnat ta del av ser jag ett klart samband med hur vänstermajoriteten i dag snubblar in i framtiden utan att se alla människors goda idéer, kraft och vilja att förändra och få vara med och påverka. Herr talman! Jag har i många år jobbat som företagssköterska och känner till sambandet mellan hur man mår på arbetet och hur man mår i själ och hjärta. Jag vet att det inte räcker att ordna med en ergonomiskt utformad stol när någon har det svårt och jobbigt hemma. Vi ser att folk är låsta i sina situationer och har svårt att påverka. Många i min bekantskapskrets är ensamstående mammor. De vill inte ingå i gruppen stackars svaga ensamstående mammor men hela tiden, i rapporter och statistik, ingår man i gruppen svaga ensamstående mammor. Nämnda mamma är inte svag, och det är inte de här kvinnorna. De är starka, för de måste vara starka. Vi måste ge dem redskap så att de kan fortsätta att vara starka.
Herr talman! Jag delar Cristina Husmark Pehrssons uppfattning att ensamstående mammor inte är svaga. Därför benämner jag dem inte så, i varje fall inte i samma utsträckning som Cristina Husmark Pehrsson verkar göra. Sedan kan jag säga att jag har läst rapporten. Jag delar uppfattningen att människors möjlighet att påverka, inte minst sin egen arbetsmiljö och sin egen arbetssituation, är viktig. Därför är Vänsterpartiet en stark förespråkare för arbetsrättslig lagstiftning som ger individer möjlighet att påverka på arbetsplatsen; detta till skillnad från Moderaterna. Vidare är vi starka förespråkare just för att man med tryggheten, med de generella strukturerna som grund, ska vara så trygg att man faktiskt förmår utnyttja denna trygghet till att både växa och kreativt delta i olika forum.